Fru talman! Jag skall först göra ett konstaterande. Centerpartiets riksdagsgrupp ansluter sig till majoritetens uppfattning i den här frågan. Många vetenskapliga undersökningar och utredningar kommer att belysa detta dramatiska skede i vår ekonomiska historia. Som utskottet säger kan det då komma fram uppgifter som kan ge KU anledning att närmare granska förhållanden som har samband med kronförsvaret. Själv kommer jag att rösta för godkännande av anmälan i reservation 18. Vi borde redan nu kunna rekommendera KU att i höst ge t.ex. Anne Wibble och Bengt Dennis möjlighet att i ett KU-förhör lämna sin version av vad som egentligen hände under den dramatiska kulmen på valutakrisen 1992. Det som ger KU anledning att ta upp frågan om kronförsvaret är misstanken att otillbörlig hänsyn tagits som strider mot den grundlagsfästa principen om medborgarnas likabehandling. Som utskottet konstaterar har dåvarande finansminister Anne Wibble enligt boken Stålbadet förklarat försvaret av kronan bl.a. med att svenska storföretag och banker hade stora lån i utländsk valuta sedan staten genom en ny valutanorm 1989 överlåtit upplåningen i utländsk valuta till svenska företag och privatpersoner. Hade valutakursen "brustit rätt upp och ned" i augusti utan några politiska krispaket hade det enligt Anne Wibble lett till katastrof. Principen om likabehandling utesluter enligt utskottets mening inte sådana ställningstaganden från rent samhällsekonomiska utgångspunkter. Det hade onekligen varit intressant att fråga Anne Wibble om inte dessa statens finansiärer också tjänat ordentligt på att låna billigt utomlands och låna ut dyrt till staten om de inte hade försäkrat sig mot valutarisken. Storföretag brukar väl göra det. Vidare lär en hel del spekulation mot kronan ha drivits just av samma storföretag som Anne Wibble kanske skyddade. Men kommuner och småföretag, som fick försäkringar av sina bankkontakter att kronan skulle försvaras, drabbades hårt. Räntans höjder drev många annars sunda företag i konkurs och accelererade arbetslösheten. Det är inte KU:s sak att granska Riksbankens roll. Men det skulle kunna komma fram information i samband med en sådan granskning som skulle ha konstitutionella implikationer. Som utskottet påpekar har Riksdagens revisorers kansli förklarat att en eventuell undersökning i fråga om valutakrisen inte skulle vara främmande för revisorernas verksamhet, och att ett uppdrag kunde ges till utländska forskare. Eftersom Sverige är ett litet land där alla känner alla tror jag att t.ex. finländska och norska forskare skulle kunna tillföra en ytterst värdefull kunskap. Jag har lämnat förslag till en sådan granskning till Riksdagens revisorer som det står de nyvalda revisorerna i höst fritt att genomföra. Fru talman! Till sist vill jag säga att mitt ivriga intresse för denna fråga inte hänger ihop med en lust att finna syndabockar. Vi är alla medskyldiga - vi som var i politisk beslutsställning under 80-talet och framåt. Det dramatiska kronförsvaret var kulmen på en lång utveckling från mitten av 80-talet, då anpassningen till en EU-ekonomi började med avreglering av kapitalet, skatteomläggning och avskaffande av inflationsekonomin. Fastighetsspekulanterna byggde korthus, och bankerna var som lössläppta kalvar på våren. Landet var i kris, och samstämmigheten i riksdagen var kompakt. Jag var själv med i Centerpartiets riksdagsgrupp och hejade på. Vi hade konkurrensdevalverat flera gånger, och nu skulle vi visa att vår krona var att lita på. Tanken på hur väl det fungerar med en flytande valuta, som vi har nu, kom åtminstone inte för mig. Alla ville vi ställa upp för Sverige, och vi gick med på det ena krispaketet efter det andra. Men nu står det klart för de flesta att vi gjorde helt fel. Vi hade fel i regering och riksdag. Banker och storföretag handlade ansvarslöst. Det är viktigt att vi lär oss av erfarenheten. Det är mitt motiv för att rösta för godkännande av anmälan i reservation 18.
Fru talman! Eftersom timmen är sen och debatten har dragit ut på tiden skall jag hålla bara ett litet anförande. Jag delar i väldigt mycket det som Birgitta Hambraeus säger. När KU först fick denna anmälan, för över ett år sedan, förde vi en diskussion. Vi ansåg att det behövdes en rad ganska breda undersökningar för att man skulle ringa in kronförsvaret. Men när diskussionerna har förts vidare har det stått helt klart att det faktiskt finns ganska tydliga och begränsade omständigheter som egentligen bara kan och bör utredas av konstitutionsutskottet. Det är just dessa som Birgitta Hambraeus tar upp i sitt inlägg. Det gäller hur behandlingen av olika intressenter har varit och om det har förekommit sådana tips från regeringsledamöters sida till vissa kretsar inom finansvärlden att de har kunna hålla sig skadeslösa. Jag tycker att det är beklagligt att vi inte har kunnat samla en majoritet av konstitutionsutskottet till att göra en sådan begränsad och tydlig undersökning redan denna gång. Men frågan får leva vidare, och återkomma till nästa granskningstillfälle.
Fru talman! Inte heller jag har något ytterligare att tillägga utöver det som Birgitta Hambraeus och Kenneth Kvist har sagt. Jag hoppas att Bengt-Ola Ryttar kan säga några ytterligare ord, så räcker säkert det.

Fru talman! Jag tror att det också här finns en samsyn mellan partierna i konstitutionsutskottet när det gäller kronförsvaret, att det är en intressant fråga. Vad vi egentligen möjligen är oense om är när det skulle vara lämpligt för konstitutionsutskottet att ge sig i kast med en sådan fråga. Det är, precis som har sagts här, andra gången som frågan presenteras för riksdagen. Förra året kom vi ju fram till att konstitutionsutskottet skulle ta kontakter med en del andra riksdagsorgan i denna fråga. Det har vårt kansli gjort. Man har haft kontakter med Riksdagens revisorer, man har haft kontakter med finansutskottet, och man har haft kontakter med statsvetenskapliga institutioner. Vad vi kan konstatera i år är att det finns ett stort intresse för dessa frågor också i andra sammanhang. Det finns doktorsavhandlingar som berör dessa områden. Det finns dessutom en rad ekonomer som i uppsatser och i andra sammanhang har försökt tränga in och beskriva frågan. Vi vet dessutom också att det på olika håll förekommer forskning. Jag håller naturligtvis med de som säger att det finns konstitutionella aspekter som är intressanta, t.ex. vilka kontakter som regeringen hade under 1992 då krisen var. Naturligtvis är det också intressant ur konstitutionell synpunkt att försöka få fram vilken beredskap som regeringar har mot denna typ av situationer. Jag vill emellertid än en gång understryka att jag inte tror att det är så mycket i sak som skiljer oss åt utan att det snarare är när det är en lämplig tidpunkt för konstitutionsutskottet att ta sig an frågan som möjligen kan vara skiljande. Jag vill bara för fullständighetens skull nämna att en utredning om folkstyret i Sverige tillsattes i september 1997. Det är också uppenbart på det sättet att den på ett eller annat sätt också kommer att kunna beröra dessa frågor. Majoritetens bedömning är väl att vi ytterligare kan avvakta innan ett slutgiltigt ställningstagande görs av hur den här frågan skall tacklas. I reservationen framgår det klart och tydligt att även reservanterna menar att denna fråga skall hållas vid liv, som Kenneth Kvist sade. Och man antyder faktiskt i reservationen att det sannolikt kommer att komma en ny anmälan till det konstitutionsutskott som kommer att jobba hösten efter valet. Det är alltså, såvitt jag förstår, ingen risk för att frågan på något sätt suddas ut eller dör ut, utan den finns aktuell och levande. Med det som utgångspunkt tycker jag nog att vi kan leva med denna situation och inse att vi har litet olika uppfattningar om själva hanteringen och när den rätta tiden är mogen.
Fru talman! I stället för att hålla något anförande får jag replikera Kurt Ove Johansson. Jag tycker att Kurt Ove Johansson på ett mycket tydligt sätt visade vad jag nämnde i mitt inledningsanförande och som Kurt Ove Johansson och jag påbörjade en replikdiskussion om i dag vid halvtolvtiden eller tolvtiden. Då sade jag att när företrädare för borgerliga regeringar och Socialdemokraterna är överens så händer det att de spelar under täcket och förhindrar och försvårar en granskning. Och detta tycker jag är ett typexempel. Här har ni lyckats skjuta upp en ordentlig granskning under två år på grund av att ni har gemensamma intressen. Och vi i de mindre partierna som har stått litet utanför regeringsmakten under de senaste perioderna får ta skeden i vacker hand, så att säga. Men man får väl hoppas att det kommande konstitutionsutskottet har litet mera tåga i sig och vågar granska även dessa känsliga frågor.
Fru talman! Jag konstaterar att Peter Eriksson möjligen på grund av den sena timmen pratar litet grand i nattmössan, därför att det inte är fråga om att vi från socialdemokratiskt håll eller från den övriga utskottsmajoritetens sida spelar under täcket. Jag har ju haft anledning att understryka detta tidigare för Peter Eriksson. Men hans minne tycks inte vara särskilt väl utvecklat. Vad det här är fråga om är att vi har gjort en saklig bedömning av läget. Och vi har ansett att det inte kan vara rimligt att nu gå in och göra den konstitutionella granskningen förrän vi har ytterligare fakta som är nödvändiga för att den skall bli bra genomförd. Jag kan bara än en gång konstatera att vad som skiljer oss åt inte så mycket är själva sakfrågan utan när tiden skulle vara mogen för att göra en sådan insats från konstitutionsutskottets sida. Man kan t.ex. inte utesluta att ett kommande konstitutionsutskott kanske redan till hösten kommer till den ståndpunkten. Det får det nya konstitutionsutskottet avgöra. Men det finns alltså en majoritet som på goda grunder har kommit fram till den slutsats som gäller nu. Jag tycker alltså att det är litet onödigt av Peter Eriksson att börja föra tal om spel under täcket. Det finns alltså ingenting sådant i dessa sammanhang. Jag tycker inte att det är särskilt värdigt en utskottsledamot i konstitutionsutskottet att diskutera utifrån dessa utgångspunkter.
Fru talman! Jag kan säga så här i stället: Jag håller med Kurt Ove Johansson om att tiden ännu inte verkar vara mogen. Kurt Ove Johansson har ju sagt det flera gånger i debatten. Det är fortfarande för känsligt för Socialdemokraterna, för Folkpartiet, för Centern och för Moderaterna att ta fram hur detta i själva verket gick till. Det behöver ju inte vara så att ni spelar under täcket. Ni talar ju ganska öppet om att tiden inte är mogen. Det är fortfarande för jobbigt att göra en ordentlig granskning.
Fru talman! Jag skall gärna ge Peter Eriksson ett bättre betyg för denna replik än för den förra.
Fru talman! Det finns ett ordspråk jag en gång hörde och som löd: För lata svin är marken alltid frusen. Men det skulle jag inte vilja säga när det gäller Kurt Ove Johansson som jag tidigare har förärat. Jag får väl i stället säga: För mätta lejon är bytet alltid osmakligt. Med detta menas att tidpunkten inte är lämplig just nu. Det är en viktig fråga, men tidpunkten är inte riktigt lämplig, och vi får återkomma, och det ena och det andra skall göras.

Men eftersom det inte är gjort till i dag är det inte mycket mer att göra åt saken än att återkomma till frågan om möjlighet ges för oss som är här i kammaren vid nästa granskningstillfälle.

Fru talman! Det är intressant att konstatera att konstitutionsutskottet har ett visst intresse för frågan. Men det är samtidigt en besvikelse att göra nästa konstaterande, nämligen att konstitutionsutskottet inte känner sig moget att ge sig på frågan. Men det har ändå gått sex år sedan detta skedde. Anne Wibble har lämnat politiken, vilket borde göra det hela litet enklare att hantera. Anledningarna till att jag tycker att det är så oerhört viktigt att vi verkligen får reda på vad som hände är flera. Det här kostade oerhört mycket pengar för staten och, inte minst, för samhället. Det finns beräkningar som säger att själva växelkursförlusten i Riksbanken ligger någonstans mellan 25 och 95 miljarder kronor. Det kan variera beroende på att det i stor utsträckning handlade om terminsköp, som är litet svårberäkneliga om man inte har hela faktaunderlaget. Den stora kostnaden ligger naturligtvis i samhällsekonomin - på alla företag som gick i konkurs och på alla människor som förlorade sina jobb. Vi borde veta varför det blev så. Detta är ett dunderfiasko för den ekonomiska politik och den valuta och penningpolitik som då tilllämpades - ett historiskt dunderfiasko. Ju förr vi får reda på hur det här skedde och vad som var fel, desto snarare kan vi dra slutsatser och tillämpa det hela i dagens verklighet. Jag delar Birgitta Hambraeus uppfattning att det primärt inte är fråga om att ställa enskilda personer till ansvar. Frågan är oerhört mycket större än så. Man kan fråga sig varför KU duckar. Jag kan göra samma påpekande som Birgitta Hambraeus, nämligen att vi alla var medskyldiga. Jag satt också i riksdagen under de aktuella åren och begrep icke bättre, utan jag var också med på vagnen. Vi får erkänna det och redovisa varför det blev som det blev. Vi får också lära oss av detta. Det finns även en annan aspekt här och det är att den hårdvalutapolitik som vi då försökte etablera i Sverige var en åtgärd för att närma Sverige till EU. Det var en första trevare för att vi skulle bli EU medlemmar. En trolig slutsats av en ordentlig inventering av vad som hände 1992 är att det blir ganska tydligt att EMU är ett oerhört högriskprojekt. Om vi hade fortsatt med att försvara kronan, vilket näringsliv skulle vi då ha haft kvar efter några månader? Det skulle ha varit ganska glest i de leden. Jag bygger KU-anmälan på otillbörlighet och på bristerna i likabehandlingen. Detta kan litet grand vara en filosofisk fråga. Jag tror inte att regeringsföreträdare aktivt så att säga olikbehandlade människorna men det var den faktiska effekten. Det är nämligen ett faktum att valutabankerna, de stora affärsbankerna, i Sverige hade kunskap om det här. Det är ju de som i normalfallet hanterar 90 % av alla valutaaffärer. Där finns alltså kunskapen exakt i det ögonblick då det hela händer. Det i sig leder till olika behandling. Bankerna kunde då informera de kunder som det var av intresse för bankerna att de skyddade sig. Bankernas stora vinst i sammanhanget var kanske inte att de tjänade på kronans fall och på kursförändringen, utan den stora vinsten var att de kunde hjälpa företag där det fanns nödlidande krediter på ett sådant sätt att man minskade sina kreditförluster. Det har gjorts påståenden om att S-E-Banken överlevde just tack vare detta. Luxonen är ett tydligt exempel. En konkurs i Luxonen skulle direkt ha slagit mot bankerna. Det fanns då ett stort svenskt rederi som förlorade 300 miljoner kronor på kronans fall. Det var ingen tillfällighet att det företaget inte blev informerat. En chef för ett konkurrerande rederi satt nämligen med i styrelsen för den bank som hade hand om det rederi som gick i konkurs. Vidare finns det uppgifter - jag vet inte om de är sanna - om att statsministern tio minuter innan USA bankerna öppnade den 19 november 1992 fick ett telefonsamtal. Frågan ställdes: Skall vi inte släppa kronan? Han sade nej. Då fanns det 50 miljarder kronor i utländsk valuta i Riksbanken. Man brände de här 50 miljarderna också innan man slängde in handduken. Sista veckan före kronans fall köpte Riksbanken för 158 miljarder kronor. Man socialiserade alltså kursförlusterna för en utvald skara företag; med detta inte sagt att det är regeringen som valde ut dessa företag. De är i varje fall utvalda; det blev olika behandling. Fru talman! I en demokrati måste vi veta vad vi har gjort. Vi måste kunna ställas till ansvar. Vi måste lära oss av misstagen. Jag tänker återkomma i frågan. KU skall inte få slumra på sina lagrar. Därmed yrkar jag bifall till reservation 18.
Fru talman! Jag var kritisk mot Kurt Ove Johansson för att man inte har tagit upp en begränsad konstitutionell fråga som utmönstrade sig i samband med den här saken. Jag måste också till Bengt-Ola Ryttar få säga att jag i mångt och mycket instämmer i hans allmänna analyser kring valutakrisen osv. Det är inte fråga om något annat. Men KU:s uppdrag är inte att granska vår skuld i största allmänhet eller huruvida banker har tipsat kunder etc. KU:s granskning avser regeringsärendenas beredning och statsrådens tjänsteutövning. Med nödvändighet måste en sådan avgränsning göras. Det är alltså KU:s granskningsuppgift. Det andra, och där kan jag nog hålla med Kurt Ove Johansson, är nog mer allmänna forskningsuppgifter. Det finns dock i detta avgränsade konstitutionella frågor som avser hur regeringarna har handlagt frågorna och de är utomordentligt viktiga. De är också ganska avgränsade, och KU borde ha kunnat ägna sig åt dem men KU är inte ett allmänt utredningsinstitut.
Fru talman! Jag är medveten om de här distinktionerna men för att vi verkligen skall få fart på forskningsinsatserna tror jag att KU måste gå först och göra klarlägganden. Det tror jag blir en högst påtaglig stimulans.

Fru talman! Det är möjligen att beklaga att vi just då visaren slår över till 22.00 startar ett ärende som förmodligen skall pågå två och en halv timme, men detta råder vi inte över. Det betänkande från försvarsutskottet som vi nu har på bordet handlar i huvudsak om ekonomi och verksamhet för året 1998. Propositionen, som betänkandet bygger på, är i olika avseenden ett tunt dokument. Det tar upp, som regeringen säger, allvarliga problem som uppstått i Försvarsmaktens ekonomi och verksamhet. Meningen måste rimligen vara att vi på detta sätt årsvis och med detta dokument i någon grad skall få balans mellan ekonomi och ambitioner. Om möjligheten och metoderna för att lyckas med detta har partierna föga överraskande litet olika mening. Det har tagit sig uttryck i nio reservationer och några särskilda yttranden. Jag nöjer mig med, fru talman, att för Moderata samlingspartiets del yrka bifall till reservation 1. Det betyder givetvis inte att vi på något vis att vi ser de efterföljande som mindre viktiga men väl att vi kan bespara kammaren från att ta dem till omröstning. Reservation 1 har samlat fem partier i utskottet, alltså riksdagens partier utom socialdemokraterna och Centern. Vi fäster där uppmärksamheten på behovet av ett nytt och genomgripande försvarsbeslut nästa år. Att regeringspartiet och Centern motsätter sig detta tycker vi uppriktigt sagt är något tennsoldatsaktigt och litet obegripligt. Det kan finnas förklaringar till detta, och jag tänker inte närmare spåna i vad det kan bero på, men rimligt hade varit att vi hade kommit fram till ett tillkännagivande i detta avseende. Jag utesluter också att regeringspartiet och Centern är nöjda med den nuvarande situationen. Då kan det möjligen vara på det sättet att man av prestigeskäl inte tycker att man skall kalla det för ett nytt försvarsbeslut. Men det är kanske ändå så att man är beredd i regeringen att gå till botten med de problem som nu finns. Skulle man mot den bakgrunden ändå vara beredd att göra det må man kalla det för vad man vill. Den eftergiften gör vi gärna. Vi kan kalla det vad som helst. Det kan, försvarsministern, rimligen inte vara så att man tycker att den nuvarande ordningen, att riksdagen varje halvår återkommer och reparerar det som gick snett vid det senaste halvårsbeslutet, är bra. Den slutsatsen kan jag omöjligen dra. För den skull hyser jag en viss förhoppning om att både dragvagnen och släpvagnen faktiskt redovisar här i kväll vad det är för vilja att något stelbent hålla kvar vid det gamla beslutet och kalla det bra. Det är en lika bred uppslutning kring reservation 6, där fem partier redovisar det man betraktar som det obegripliga och rent av oansvariga i att vi på många platser i landet fortsätter investeringsverksamhet på mark och byggnader, medan vi ser det ett och halvt år gamla försvarsbeslutet mer eller mindre vittra sönder. Risken för kapitalförstöring är just nu större än någonsin inom försvarssektorn. Det tycker socialdemokrater och centerpartister naturligtvis också men skulle också kunna erkänna. Jag sade inledningsvis att propositionen i olika avseenden var ett tunt dokument. Den är i ett annat avseende ett erbarmligt avslöjande dokument. Av de över 19 textsidorna ägnas över hälften, kanske två tredjedelar, åt ansvarsfrågan. Detta är enligt min mening en närmast genant del av regeringens proposition. Vi hade en debatt om detta den 18 december i fjol i kammaren, en frisk sådan om jag minns rätt. Jag förstår nu att avseende friskheten hade den inte mycket fördel med sig. Jag kan inte se att försvarsministern förstått vad vi då talade om. För den skull upprepar jag mig. Det är naturligtvis illa om försvarsministern har fått ett bristfälligt underlag från Försvarsmakten. Därom råder inga delade meningar. Men vad som klart framgår av propositionen är att försvarsministern inte tycks vilja veta av att det i förhållande till riksdagen enbart är han, ingen annan, som har ansvaret för att riksdagen fick ett dåligt beslutsunderlag för beslutet i december 1997. I stället för att över många sidor polemisera med överbefälhavaren borde han för detta be riksdagen och svenska folket, om inte på japanskt industrimannavis gråtande och hängande över pulpeten, så hederligt om ursäkt för att det gick så dåligt. Det måste vara tråkigt för försvarsministern. Då skall man ha så mycket mannamod att man erkänner och inte håller på med en slutövning med överbefälhavaren. Det är tråkigt nog, försvarsministern. Här grälar vi tjänstevägen. Om försvarsministern grälar på ÖB må det vara. Det angår inte oss. Vi har umgänge med försvarsministern och ingen annan. För att ytterligare lägga i dagen att försvarsministern inte riktigt förstått vem som är förfördelad i denna bedrövliga historia vill jag påminna kammarens ledamöter om den - jag vill inte säga en ryggdunkning, för det vet jag ingenting om - förtroendeförklaring som skedde mellan ÖB och försvarsministern, likaså den 18 december. Jag frågar mig: På vilken grund, och vad hade det med saken att göra att herrarna betygade varandra förtroende vid det tillfället? Herrarnas egen gemenskap hade naturligtvis relevans i detta sammanhang. Men det var gentemot riksdagen som försvarsministern och i andra hand ÖB hade skadat sitt anseende. Det har vi ännu inte gjort någon eftergift för. Den tycks inte heller kunna komma under kvällen, för jag är rädd för att försvarsministern inte får ordet innan kammaren bryter. Det tycker jag är tråkigt. Slutligen i denna del: Tydligare än som nu skett kan det inte dokumenteras att Försvarsdepartementets kompetens inte var tillräcklig för att genomskåda att det var ett bristfälligt underlag som lämnades. Försvarsdepartementet är ett mycket stort departement. Att ni skickade detta vidare måste rimligen vara ytterligare ett belägg för att ni inte förstod bättre då. Det är rimligt att tala om det för oss. Erkänn det utan omskrivning såväl i ansvarsfrågan som i fråga om kompetensbristen. Vi moderater uttrycker reservationsvis oro också beträffande anslagsförordningen. Försvarsmakten har inte råd med tekniska och ekonomiska bortfall. För den skull uttrycker vi att förändringar i fortsättningen skall ske på ett verksamhetsneutralt sätt. Vi uttrycker i reservation 3 oförståelse för att den inriktning av försvaret som riksdagen beslutade den 5 december så lätt som nu tycks kunna ske skall kunna ändras. Detta för mig fram till de dubier jag hyser avseende anpassningsdoktrinen. Man kan inte bortse från att anpassningsdoktrinen i grunden har brister. Vad garanterar att beslut fattas i rätt tid vad anbelangar en påbörjan av upprustning? Naturligtvis förstärks denna svaghet ju längre anpassningstid vi tillåter. Ett år, ja kanske, men därutöver är det för vårt land ett säkerhetspolitiskt vågspel. Det har försvarsministern med de förslag som lades fram för ett halvår sedan inlett. I det nu föreliggande konceptet finns det fler och allvarligare invändningar att göra. Var finns en analys som beskriver den under gränsen för krigsmaktens volym för att en anpassning skall vara trovärdig? Någonstans finns en analys som berättar något om det. Var finns den analys avseende vår inhemska materielindustris betydelse och omfattning för att anpassningsdoktrinen skall var trovärdig? Jag har inte sett någon sådan. Finns den? På vilket sätt kan det göras trovärdigt att vi ur en liten försvarsmakt kan producera en officerskår som i sin tur garanterar trovärdighet i anpassningsdoktrinen? Alla dessa frågor är obesvarade. Härav följer att den neddragning som har sökt styrka i anpassningsdoktrinen är en bluff. Det ligger i detta sammanhang snubblande nära att syna ståndpunkter som försvarsministern gett uttryck för i en intervju i söndagens Svenska Dagbladet. Det kanske inte tiden medger, men jag vill ändå peka på någonting. Försvarsministern uttrycker stor glädje - den kan jag dela med honom - över den betydande stora materielförnyelse som vi ser. Den är om jag förstod försvarsministern rätt i internationell jämförelse mycket fördelaktig. Men, försvarsministern, varför inte med ett enda ord uttrycka oro för att den nya fina materiel som kommer i olika avseende ställs i bodarna och läggs på hyllorna därför att vi inte har råd att använda den? Så pass mycket balans mellan anskaffning och möjlighet att nyttja den, att öva med den, måste vara ett minimikrav. De värnpliktiga utbildas inte på materielen. Officerarna övas inte i krigsförbandsövningar. Bekymrar det, eller bekymrar det inte, försvarsministern? Säg gärna någonting om detta. Fru talman! Vid 11 minuter och 58 sekunder är mina tolv minuters talartid nästan till ända. Det är, möjligen bortsett från någon replikväxling om någon dag, mitt sista anförande i kammaren. När jag nu efter 28 år varav de sista 11 åren som ordförande försvarsutskottet tackar för mig vänder jag mig självfallet till mina vänner i försvarsutskottet, alla goda vänner runt bordet. Vi kan gräla mycket, men vi har mycket mer gemensamt. Jag vänder mig också till utskottets kansli. Ja, fru talman, jag vänder mig till kammaren och alla de goda vänner i alla partier som jag har haft förmånen att vinna under åren. Det har varit kul det här! Att ha fått gräla med er har varit särskilt kul, också med herr försvarsministern! Tack så mycket!

Fru talman! De konstitutionella aspekterna på hur regeringen skött frågan om 1996 års försvarsbeslut har behandlats tidigare i dag här i kammaren. För en dryg vecka sedan återvände dåvarande indonesiske presidenten Suharto till Indonesien. Likt försvarsministern och överbefälhavaren - inte de indonesiska - förklarade han att han avsåg att sitta kvar och reda upp det ekonomiska och politiska kaos som 30 års styre under hans ledning lett Indonesien till. Det var president Suhartos sätt att ta ansvar för den situation som uppstått. Den doktrin som introducerades på den gemensamma presskonferensen på Rosenbad den 18 december, dvs. att man tar ansvar genom att sitta kvar, visade sig vara svårare att exportera till Indonesien än svenska luftvärnskanoner. Suharto tvingade avgå några dagar senare. I Sverige sitter både försvarsministern och överbefälhavaren kvar. I stället fick ett antal militära befälhavare löpa gatlopp i medierna utan att någonsin vara formellt ställda till ansvar. Ett beslut som sedan länge befunnit sig i den s.k. pipelinen, att avskaffa de s.k. vapengrenscheferna, fick framstå som ett sätt att utkräva ansvar av högre makthavare för ett fullständigt oacceptabelt handhavande av 1996 års försvarsbeslut. Det var fullständigt oacceptabelt också enligt regeringspartiets talesmän och taleskvinnor i försvarsutskottet. Just genom att det inte var något formellt ansvarsutkrävande kunde ingen av de utpekade gå i svaromål och försvara sig, i något fall dessutom nästan utan att vederbörande hunnit tillträda sin befattning förrän försvarsbeslutet 1996 redan var i hamn. Det var, fru talman, varken snyggt eller att ta sitt ansvar. Jag vill ändå ta tillfället att påpeka det helt oacceptabla i att försvarsministern i debatten den 5 december i höstas inte var beredd att ge riksdagen mer information om problemen med 1996 års försvarsbeslut, trots att det redan dagen därpå framgick genom medieuttalanden av chefstjänstemän i departementet att väsentligt mer information fanns i departementet. Eftersom jag inte vill tro att försvarsministern ville dölja information som han hade för riksdagen kan jag bara dra den slutsatsen att försvarsministern inte var helt informerad om eller helt införstådd med innebörden av den information som förelåg i departementet. Hänvisning till att överbefälhavaren inte var i landet kan bara tolkas som att försvarsministern inte i tid insåg allvaret. Det var desto mer anmärkningsvärt som överbefälhavaren till departementet flera månader tidigare avrått från att bara gå vidare i budgetprocessen för 1998, något som riksdagen inte informerades om. Fru talman! 1996 års försvarsbeslut har havererat. Det står i dag klart för alla, även om jag kan inse att det kan vara svårt att tillstå i öppen debatt. Det kan därför kanske tyckas onödigt att fortsätta den debatten. Våren 1999 kommer vi att få ett i väsentliga avseende helt nytt försvarsbeslut alldeles oavsett utgången av höstens riksdagsval. Ett nytt försvarsbeslut innan ens halva femårsperioden löpt ut är kanske inte ens i ett nutidshistoriskt perspektiv något nytt. Det handlar emellertid om både att det antagna försvarsbeslutet vilade på förlegat försvarstänkande med föga framåtblickande i den nya säkerhetspolitiska verklighet vi är på väg in i med den nya seklet och att man inte ens från början klarade av att hålla sig inom de tänkta försvarsekonomiska ramarna. Redan inom några månader visade sig underskottet börja skena. Ansvaret för 1996 års försvarsbeslut vilar på de två partier som utgjordes dess parlamentariska majoritet. Jag skall gärna medge att det ministeriella ansvaret för detta beslut i allt väsentligt ligger på en annan försvarsminister än dagens, en försvarsminister som visade sig alldeles osedvanligt oförmögen att inse att historien ligger bakom oss och att vi sedan år 1989 med full fart är på väg in i en ny verklighet. Det är kanske därför litet beklagligt att det av denna regerings statsråd som i många andra avseende visat sig mest öppen för framtidens utmaningar satts att vårda Thages och Olles försvarsnostalgiska överenskommelse. Då hjälper det föga att samtidigt ha medverkat till ett osedvanligt snabbt omtänkande i övrigt i det officiella säkerhetspolitiska tänkandet. Det är bara att hoppas att åtminstone det får genomslag i Fru talman! Den parlamentariska majoriteten bakom 1996 års försvarsbeslut består den här mandatperioden ut. Det är därför bara logiskt att de besparingsbeslut som det svarta hålet tvingar fram fattas i linje med de prioriteringar som ligger bakom beslutet. Inga sådana beslut har heller lagts fram för riksdagens ställningstagande av regeringen. Det innebär en fortsatt prioritering av kvantitet på den kvalitativa förnyelsens bekostnad. Inte minst på det försvarsindustriella området kan det få varaktigt allvarliga konsekvenser även om det bara handlar om besparingar i innevarande års försvarsbudget. Direktiven till den pliktutredning som nyligen påbörjat sitt arbete ger emellertid anledning till oro. Har vi råd att utbilda alla vapenföra unga män, om än nästan enbart fiktivt, för att upprätthålla skenet av allmän värnplikt också innebär att alla unga män bör ha trampat en kaserngård alldeles oavsett om de behövs för en uppgift i den krigsorganisation som skall möta ett framtida hot som tycks alltmer avlägset? Har vi råd att avstå från att skapa förutsättningar för framtida materiell och personell kvalitativ förnyelse? Ja, då har vi anledning att fråga oss om inte de ekonomiska resurserna skulle göra större nytta inom t.ex. Nej, är det något vi inte har råd med, eller snarare borde ha råd att avstå ifrån, är det att utbilda tusentals värnpliktiga som aldrig kommer att fylla en meningsfull funktion i en framtida krigsorganisation. Detta är ett otillbörligt ingrepp i den enskilde individens frihet utan de nödvändiga förutsättningar som måste föreligga för en samhälleligt tvingande pliktlagstiftning. Fru talman! Det enda förslag regeringen förelägger riksdagen till beslut är en förändring av kraven på beredskap inom Försvarsmakten. Det sker med en hänvisning till Försvarsberedningens delrapport från februari och dess slutsatser om ett fortsatt mycket fördelaktigt säkerhetspolitiskt läge för vårt land. Detta torde dock inte räcka för att bryta ut just denna del för ett snabbt beslut i riksdagen bara ett år före den aviserade kontrollstationen nästa vår. Nej, det torde bara vara ett alibi för att över huvud taget lägga fram en proposition som i övrigt inte innehåller något annat än ett försvarstal för regeringens sätt att hantera frågan om det framväxande svarta hålet. Det framlagda förslaget borde med fördel ha kunnat invänta kontrollstationen. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 4 men står självfallet bakom samtliga övriga reservationer till utskottets betänkande som vi har skrivit under. Fru talman! Såvitt jag förstod av det föregående inlägget var det här den sista debatten som utskottets ordförande Arne Andersson deltar i innan han om inte med ålderns rätt så åtminstone efter synnerligen väl förrättat värv lämnar riksdagen. Det kanske inte ankommer på en juniorledamot som undertecknad, men eftersom jag nu råkar stå här vill jag ändå ta tillfället i akt att framföra min stora respekt och uppskattning för det sätt på vilket Arne Andersson lett försvarsutskottets arbete under de fyra år som jag har haft förmånen att få delta. Andra kan säkerligen vidga perspektivet, men jag vill ändå vittna om ett arbete som präglats av stor öppenhet, värme och respekt - även, och kanske inte minst, för mycket mindre erfarna ledamöter av utskottet än ordföranden. Det har också skett under en mandatperiod när förutsättningarna för utskottets arbete kanske inte varit de allra bästa, något som dock utskottet inte har rått för i särskilt stor utsträckning. Det är aldrig en persons verk hur en grupp samverkar, men jag tycker att det är ett utomordentligt gott betyg åt utskottets ordförande att arbetet i utskottet över partigränserna kunnat ske i former som gjort att bl.a. jag känt mig som en del av en gemenskap betydligt utöver det vanliga i det här huset.

Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 5, även om jag givetvis står bakom övriga reservationer som jag har undertecknat. I hopp om att redan denna afton få avnjuta försvarsministerns anförande nöjer jag mig med detta vad gäller den försvarspolitiska delen av den här debatten. I likhet med Arne Andersson håller jag nu nämligen mitt sista planerade anförande i kammaren, icke blott för mandatperioden utan även för kommande tid. Visserligen vet man aldrig vad man hittar på när man blir ännu äldre, men sådana är i alla fall planerna. Jag vill gärna återgälda Arne Anderssons ord på något vis. Det är med speciell värme jag vänder mig till honom. Vi har oftast tyckt olika om det mesta. Under många debatter har jag uppfattat att Arne har huggit på det mesta som jag har sagt. Ibland har det varit helt blank krok; ibland har den varit agnad med något fett och välsmakande. Men det har präglats av humor och omtanke om varandra som personer. Detta har jag uppskattat. Jag vill rikta ett tack till Arne. Jag vill också rikta ett tack till övriga kamrater i utskottet. För att ingen skall känna sig förfördelad skall jag vända mig till Annika. Då har jag täckt extremerna - åldersmässigt, skönhetsmässigt och åsiktsmässigt. Sven Lundberg ingår i det här, så han behöver inte vara ledsen. Jag vill tacka kansliet för dess tjänstvillighet, kunnighet och glada humör vid många tillfällen när vi ledamöter har ställt till det för er. Jag vill också tacka fru talmannen - inte bara nu sittande talman utan också övriga talmän - samt givetvis kammarens och riksdagens övriga personal. Det här har varit en utomordentligt stimulerande tid, och jag lämnar den med glada minnen.

Fru talman! Jag hade tänkt suga på karamellen med försvarsutskottet ända till fredag kväll. För min del tänker jag inte säga så många ord om min egen insats under de här åren. Däremot vill jag rikta mig till mina kamrater i utskottet en liten stund, framför allt Arne Andersson och Jan Jennehag som inte skall gå upp i debatten på fredag. Jag har också trivts bra i försvarsutskottet. Mycket av det beror på Arne Andersson. Jag brukar i den offentliga debatten få frågan hur det har varit att arbeta i försvarsutskottet när man är så ung, miljöpartist och dessutom kvinna som inte ens har gjort lumpen. Då brukar jag säga att vår ordförande har skapat ett väldigt gott arbetsklimat och gjort att jag verkligen känt att människor har lyssnat på mig. Det är jag väldigt glad och stolt över. Det vill jag rikta till Arne För att gå tillbaka till själva anförandet och det vi debatterar i kväll vill jag först yrka bifall till reservation 7. Jag står bakom alla andra reservationer som Miljöpartiet har skrivit under. Det märkliga med detta betänkande är att det bara behandlar ett förslag från regeringen, nämligen att riksdagen skall godkänna förslaget till ändring av övergripande mål för Försvarsmakten vad avser beredskapen. Det innebär att alla andra förändringar som tas upp i betänkandet - pliktfrågorna, materielanskaffningen, frivilligverksamheten osv. - har försvarsutskottet och riksdagen egentligen inte någon möjlighet att besluta någonting om. Detta tar regeringen och myndigheten hand om. Det här säger en hel del om hur litet det trots allt är, sett till det hela, som försvarsutskottet egentligen kan påverka. Det är också någonting som vi skall debattera på fredag, dvs. riksdagens möjligheter att styra Försvarsmakten. var tänkt att gälla de närmaste fem åren. Det föll dock samman med ett pladask på rekordtid, såsom både Arne Andersson och Lennart Rohdin har tagit upp i sina anföranden. För tids vinnande kan jag instämma i deras beskrivning av hur historien har gått till konstitutionellt. KU har också debatterat den här frågan under dagen. Sammantaget kan Miljöpartiet konstatera att både ÖB och försvarsministern ytterst bär ansvaret för den uppkomna situationen. Det är inte de besparingar som nu måste göras som Miljöpartiet är emot. Tvärtom har vi i många olika sammanhang, inte minst i polemik mot företrädare för andra partier, under hela den här mandatperioden sagt att vi vill skära mer pengar från det militära försvaret. Vad vi vänder oss mot från Miljöpartiets sida är sättet det sker på. De åtgärder som regeringen föreslår för att "rädda" 1998 års budget är en räcka panikåtgärder som sammantaget inte leder till ett nödvändigt helhetsgrepp på försvarsekonomin. Resultatet blir i stället ett mycket ineffektivt utnyttjande av försvarets resurser - med andra ord: ett stort slöseri med skattepengar. Ett exempel: Regeringen vill kalla in 3 500 färre totalförsvarspliktiga 1998 och 1999. Trots detta skriver regeringen i propositionen om totalförsvarspliktens vikt för folkförankringen. Det rimmar illa med de åtgärder man vill vidta. Om man verkligen hade ansett att plikttjänstgöringen var en sådan fundamental del av folkförankringen och att det demokratiska folkförsvaret i stort sett står och faller med att så många som möjligt kallas in till plikttjänstgöring hade man rimligtvis undantagit detta område från besparingar. Här rimmar alltså teori och praktik illa. Just nu tittar Pliktutredningen närmare på totalförsvarsplikten. I de nuvarande direktiven ingår inte att utreda en avskaffad plikttjänstgöring. Det tycker Miljöpartiet att det borde ha gjort. Dessutom har man gett ett tilläggsdirektiv som säger att man endast i undantagsfall skall skriva in ungdomar i utbildningsreserven. Det är inte bra. Då går man ett stort steg tillbaka, och det rimmar återigen absolut inte med de åtgärder man ämnar vidta, att färre skall kallas in. En annan sak är att regeringen föreslår att materielanskaffningen minskas och senareläggs med litet drygt 1 miljard kronor under 1998. Det gäller enbart ej redan beställda projekt. Alla projekt som är beslutade och där en beställning föreligger är undantagna. Det menar jag och Miljöpartiet att man måste titta närmare på och t.ex. omförhandla för att skapa handlingsfrihet inför det nya försvarsbeslutet, kontrollstationen, ominriktningen eller vad vi väljer att kalla det som skall ske våren 1999. Ett bra exempel, om man nu skall prata om nytänkande och nya grepp i totalförsvaret, är att titta på JAS delserie 3, vars ram nu uppgår till över 70 miljarder kronor - helt ofattbart. Miljöpartiets uppfattning är att alla nyinvesteringar och flyttningar av verksamhet som är en följd av Försvarsbeslut 96 skall stoppas i avvaktan på ett nytt helhetsgrepp 1999. Risken är annars, precis som Arne Andersson sade tidigare, att man bygger in sig i nyinvesteringar som man riskerar att lämna efter ett kort tag. Det är ett enormt slöseri med skattepengar, som inte alls är försvarbart. Ett av de mest uppmärksammade förslagen till nyinvesteringar som redovisades i Försvarsbeslut 96 Malmen till Uppsala. Detta leder till nyinvesteringar på ca 200 miljoner kronor. Med andra ord återigen ett slöseri med skattemedel. Det vill Miljöpartiet tillsammans med Folkpartiet och kd stoppa. Andra nyinvesteringar som är på gång har att göra med helikopterdivisionen på Sävö. Miljöpartiet anser att omorganisationen skall stoppas så att ett samhällsekonomiskt helhetsgrepp baserat på en uppdelning av Division Syd i två divisioner kan tas i samband med nästa försvarsbeslut. Det här står också kd, fp och v bakom i en reservation. I särskilda yttranden tar Miljöpartiet upp två förslag på områden som man borde titta närmare på när det gäller besparingar. Det gäller de olika förmåner för de anställda som florerar inom Försvarsmakten, varav många är mycket uppseendeväckande. Det har försvarsministern och jag diskuterat tidigare i en interpellationsdebatt. Regeringen har fredat området Internationell verksamhet från besparingar. Det kan tyckas rimligt med tanke på de huvuduppgifter Försvarsmakten har, men här kan vi enligt Miljöpartiets mening hitta personal i Natostaber och PFF verksamheten. Där borde man kunna spara pengar. Sammantaget, fru talman, kan Miljöpartiet tillsammans med fyra andra partier i riksdagen konstatera att det är uppenbart att det inte i ytterligare fyra år går att lappa och laga ett försvarsbeslut som är fattat på felaktiga grunder. Det är nödvändigt med en ominriktning av försvaret redan 1999. Det har vi skrivit en reservation om. Vi behöver ett nytt grepp som gör att man kan dra konsekvenserna av den säkerhetspolitiska situation som råder, ett försvarsbeslut som inte tar sin utgångspunkt i betraktelser från dåtid, utan som filas fram genom en bred remissomgång till bl.a. organisationer med andra infallsvinklar än de traditionellt militära. Därför bör regeringen se till att förutsättningar skapas för en sådan ominriktning genom att tillräckliga underlag har arbetats fram på de olika myndigheterna. Slutligen, för att vinna tid åt kammaren, fru talman, vill jag i denna debatt peka på att osäkerheterna i planeringen ligger kvar vad gäller åren 1999 och 2001. Mot det kan man använda argumentet att den här debatten inte handlar om det, men jag tycker ändå att vi skall lyfta fram den frågan. Hur de här osäkerheterna skall lösas antyder inte försvarsministern på något sätt i propositionen, vilket är ytterligare ett argument för att ett nytt försvarsbeslut, eller vad man vill kalla det, är berättigat. Jag undrar hur ministern ser på detta. En annan fråga jag vill skicka med som inte tas upp i propositionen, men som jag tycker är mycket allvarlig, är år 2000-problematiken. Man undrar hur mycket det skall kosta för totalförsvaret, men kanske framför allt för det militära försvaret, att gå igenom sina datasystem, styr och reglerteknik osv. inför 2000-skiftet. Det är någonting som borde kosta redan nu egentligen, med tanke på att det är långsiktiga åtgärder som måste vidtas, som också tar tid, om vi skall säkra att det inte händer någonting som vare sig försvarsministern, jag eller någon annan vill uppleva. Det är också någonting som har uppmärksammats på senare tid. Det var några korta frågor, fru talman.

Fru talman! Tyvärr är det inte unikt att kammaren debatterar ekonomiska problem i Försvarsmakten. Det är snarare regel än undantag. Det visar att systemet med att styra och följa upp Försvarsmaktens verksamhet har brister och att Försvarsmaktens förvaltning i fred måste reformeras om det skall gå att komma till rätta med återkommande obalanser. Liksom på andra samhällsområden visar det sig även här att stabila spelregler är nödvändiga, åtminstone för en försvarsbeslutsperiod i taget. Riksdagen måste också kunna lita på att uppgifterna i regeringens beslutsunderlag är korrekta. Det kvarstår en grundläggande osäkerhet och svårförutsägbarhet om den säkerhetspolitiska utvecklingen på längre sikt. Så har det beskrivits i den säkerhetspolitiska rapporten från Försvarsberedningen. Det militära försvarets verksamhet, planering och utveckling måste därför även i fortsättningen präglas av att uppgiften att försvara landet mot väpnade angrepp är det yttersta motivet för det militära försvarets existens. Fru talman! När nu den andra stora omstruktureringen under 1990-talet av Försvarsmakten äger rum samtidigt som ett ekonomiskt underskott på över 10 miljarder skall täckas under innevarande försvarsbeslutsperiod bör ett underlag för ett nytt försvarsbeslut utarbetas i stället för att genom besparingar lappa, laga, stoppa och senarelägga olika projekt. Anpassnings och återtagningsdoktrinen från Försvarsbeslut 96, som bygger på att full krigsduglighet skall uppnås inom tolv månader vid ett försämrat säkerhetspolitiskt läge, sätts annars ur spel. Till detta kommer att det inte går att bortse från risken att Försvarsmaktens långsiktiga styrka urgröps. Så väsentliga omställningar i försvarsinriktningen kräver både noggrann utredning och demokratisk förankring. Ett försvarsbeslut ger möjlighet att utifrån omvärldsutvecklingen och det vidgade säkerhetsbegreppet lägga en ny grund för försvarspolitiken. I stället för att nu drastiskt sänka beredskapskraven, reducera materielanskaffningen och hemvärns och frivilligverksamheten bör därför ett nytt försvarsbeslut med en tydlig målbild föreläggas riksdagen. Kontrollstation 99 bör därför bli en avstamp för en ny försvarspolitisk inriktning utifrån ett folkförsvar med största möjliga handlingsfrihet inför framtida hot. Konsekvenserna av de föreslagna förändringarna skapar otrygghet för de totalförsvarspliktiga, den anställda personalen och personal inom svensk försvarsindustri och kan på sikt leda till minskat förtroende för försvaret. Inte minst gäller detta alla de medborgare som på frivillig bas, med frivilliga arbetsinsatser, stöder försvaret. Efter det kalla krigets slut har vi en annorlunda hotbild. Flera olika säkerhetsstrukturer har tillkommit i Europa med inriktning på ökat samarbete. Vi måste därför finna de bästa lösningarna för att behålla vår fred och frihet och för att kunna möta morgondagens utmaningar utan gårdagens låsningar. Detta måste beaktas och talar för ett helhetsgrepp vad gäller försvarspolitiken. Fru talman! I Försvarsbeslut 96 beslöts att Försvarsmaktens beredskap skall medge att organisationens huvuddel inom ett år efter beslut har uppnått full krigsduglighet. Nu föreslår regeringen att utvalda delar av organisationen inom ett år skall ha uppnått full krigsduglighet. Förmågan till anpassning skall kvarstå. Kristdemokraterna har tidigare påtalat de svagheter som anpassningsdoktrinen innebär. Den grundläggande frågan är om vår demokrati är kapabel att fatta nödvändiga beslut om en höjning av vår krigsduglighet och tillväxt i tid och i tillräcklig omfattning. En kedja bestående av uttydning och tolkning av förvarningssignaler, nödvändiga politiska beslut, planering, igångsättning och resursuppbyggnad får inte brista för att en återtagning skall kunna säkerställas. Effekterna av de aktuella besparingarna skärper kraven på framförhållning i beslutsfattandet. Befälskårens kompetens måste bevaras och tydliga kvalitetskrav på förbanden måste ställas för att kunna vidmakthålla en trovärdig anpassningsförmåga. Motivationen hos de försvarsanställda måste upprätthållas. Kunskap och färdighet som ingen eller få har eller har haft omöjliggör en långsiktig anpassning. En grundläggande förutsättning för vår säkerhetspolitik är att Försvarsmaktens operativa förmåga bibehålls på en sådan nivå att ingripanden mot varje form av kränkning av vårt territorium ej går ned. Försvarets förmåga till anpassning är en central fråga för svensk försvarspolitik, och eftersom systemet med att skapa en långsiktig anpassningsförmåga inte är uppbyggt ännu måste alla reduktioner av denna förmåga noggrant analyseras. Fru talman! Regeringen har bestämt att alla investeringar avseende mark, anläggningar och lokaler som överstiger 20 miljoner kronor skall underställas regeringens prövning. För att öka kontrollen över dessa investeringar avser regeringen att ändra denna gräns till 10 miljoner kronor. fanns ett antal beslut om flyttningar och omstruktureringar av verksamhet med därtill hörande investeringar. Det gäller bl.a. helikopterverksamheten samt den flygburna signal och radarspaningen i fred. Kristdemokraterna föreslår därför att en noggrann översyn görs av de investeringar som planeras inom Försvarsmakten för att finna alternativa besparingar till de nu föreslagna. Vi bör undvika långsiktiga bindningar som kan försämra förutsättningarna för ett bra beslut 1999. Ett konkret exempel nämns i vår motion. Det handlar om den flygburna signal och radarspaningen som skall lokaliseras till Uppsala. Detta innebär investeringskostnader på ca 200 miljoner kronor. På Malmen i Linköping finns redan nödvändiga och ändamålsenliga lokaler, trafikledning, banor, personal m.m. Beslutet att flytta signal och radarspaningen till Uppsala bör därför enligt vår mening omprövas. Fru talman! Svensk säkerhetspolitik bygger på en hög materiell försörjningsgrad, och riksdagen betonade i försvarsbeslutet 1996 att säkerställandet av Försvarsmaktens långsiktiga materielförsörjning och vidmakthållandet av nuvarande system utgör en viktig del av försvarspolitiken. Kristdemokraterna menar att det är väsentligt att reduceringen av materielanskaffningen inte ger långsiktiga negativa konsekvenser för den inhemska kompetensen. Vi måste upprätthålla en hög nivå på utvecklingsverksamheten för att bibehålla nödvändig kompetens i ett tillväxtläge och för att svensk försvarsindustri skall betraktas som en attraktiv samarbetspartner i den omstruktureringsfas som den europeiska försvarsindustrin befinner sig i. Försvarsindustrin får även ökad betydelse för det civila samhället eftersom dess spetsteknologier ger spridningseffekter vid utveckling av civila produkter, vilket även näringsutskottet påpekat i sitt yttrande. För att försvarsindustrin skall få möjlighet att anpassa sig till förändrade förutsättningar utifrån Försvarsmaktens behov bör en nationell försvarsindustriell strategi utarbetas som anger prioriterade utvecklingsvägar. Försvarsutskottet gör samma bedömning som näringsutskottet att regeringen i höst bör återkomma med en samlad redovisning om försvarsindustrin. Denna bör då kunna bilda underlag för den försvarsindustriella strategi som Kristdemokraterna efterlyst. Fru talman! Utskottsmajoriteten delar regeringens bedömning att hemvärns och frivilligverksamheten bör genomföras för att uppnå de mål som riksdagen har beslutat, men föreslår ändå att verksamheten bör kunna reduceras med ca 10 miljoner kronor. Kristdemokraterna har vid flera tillfällen betonat de frivilliga försvarsorganisationernas stora betydelse för försvaret, försvarsviljan och totalförsvarets förankring i samhället. Eftersom de frivilliga är organiserade i många föreningar runt om i landet utgör de en värdefull bas för olika anpassningsåtgärder samtidigt som de är en lätt gripbar resurs att tillgå vid olyckor och andra akuta störningar i vårt sårbara, fredstida samhälle. En viktig del av det frivilliga försvaret är Hemvärnet, som genom sin förankring har en mycket god kännedom om lokala förhållanden. Hemvärnsförbanden finns över hela landet dygnet om, året runt och utgör en betydande del av territorialförsvaret, som med kort mobiliseringstid bl.a. skall ytövervaka och skydda mot sabotage. Hemvärnet är en levande organisation som stärker samhällets förmåga att motstå svåra påfrestningar. 125 000 personer för Hemvärnets utveckling som uppställdes i försvarsbeslutet 1992. Grunden i de båda försvarsbesluten måste därför fullföljas så att inte Hemvärnets framtid äventyras. Kristdemokraterna menar därför att hemvärns och frivilligverksamheten helt skall undantas från besparingar för att denna samhällsnyttiga resurs skall förbli vital, bedrivas med kontinuitet och fortsatt engagemang samt kunna växa. Vi har därför reserverat oss här, men jag yrkar inte bifall till den reservationen. Fru talman! Som avslutning vill även jag tacka Arne Andersson för att ha svingat klubban i försvarutskottet med den äran och tacka även Jan Jennehag för många gemytliga samtal.

Fru talman! Vad är ominriktning? Vad är ny inriktning? Vad innebär en modifiering av gällande inriktning? Någonstans mitt i skärningspunkten för svaren på dessa tre frågor tror jag att vi finner en klarhet som inte saknar betydelse i dagens debatt. Vad är skillnaden mellan dessa tre begrepp, och till hur stor del kan de ha samma innebörd? På Lucianatten 1996 var fem riksdagspartier besvikna. Riksdagen hade gått dem emot och klubbat ett försvarsbeslut som i väsentliga delar innebar en ominriktning av det svenska totalförsvaret. Det var en ominriktning som välkomnades av några av de ledsna partierna, men dessa hade i vissa delar önskat ännu mer i den nya riktningen. Samtidigt innebar beslutet en ominriktning som var fullkomligt oacceptabel för riksdagens största oppositionsparti. I dag diskuterar vi Försvarsmaktens ekonomi för innevarande år och åtgärder för att bringa den i balans. Många talare har dock även uppehållit sig vid andra perspektiv, och jag skall kortfattat också göra det. Först tillbaka till ominriktningen Lucianatten Det finns tre viktiga principer som är värda att lyfta fram från det beslutet. För det första skulle flexibilitet och förmåga till anpassning efter skiftande hotbilder styra försvarets utformning. Det var en logisk följd av det kalla krigets slut och att gamla konfliktscenarier mist sin relevans. Vi kunde inte längre planera för en bestämd hotsituation. Det var ett försvarspolitiskt nytänkande. Anpassning är försvarets förmåga att ställa om för att möta nya hot. Bärande för detta nytänkande var avstämningar i återkommande säkerhetspolitiska kontrollstationer. För det andra utgick försvarsbeslutet från det vidgade säkerhetsbegreppet. Vi klargjorde att säkerhetspolitik i vår tid inte enbart handlar om militära angreppshot utan också civila hot och risker. Även detta var ett nytänkande som i realiteten innebar en ominriktning av vårt försvar. Den tredje principen var internationaliseringen. Stöd åt fredsfrämjande och humanitär verksamhet blev vid sidan av de traditionella uppgifterna en huvuduppgift för det militära försvaret. Dessa tre principer gav försvaret en ny inriktning. Tillsammans innebar de en nödvändig ominriktning. Kammarens protokoll, moderata skrifter och tidningsintervjuer ger en god bild av hur de ledande moderata försvarspolitikerna såg på denna förändring. Utan att ge sken av att ha gjort en vetenskaplig undersökning ser jag vid en snabb överblick att ordet "trams" torde vara det som använts mest flitigt när Moderaterna beskrivit denna förändring av vårt försvar. De internationella insatserna avfärdas hånfullt "som ett solidaritersarbete utan betydelse för vår egen säkerhet". Det är en ominriktning bort från dessa förändringar som Moderaterna nu strider för att få till. Självklart använder man varje tillfälle till detta. Det är mot den bakgrunden man bäst kan betygsätta fempartireservationen. Moderaterna protesterar tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet, som båda vill ha mer av just det som Moderaterna vill se mindre av. Samtidigt vill Miljöpartiet och Vänstern lägga mer resurser på just det Moderaterna tycker är onödigt. Vän av ordning måste fråga sig om det är en ominriktning bort från den förändring, den ominriktning jag nyss beskrivit, som Vänstern och Miljöpartiet eftersträvar med reservationen tillsammans med Moderaterna. Moderaterna kan på den punkten inte misstolkas. De skriver klart ut i sin partimotion att man kräver en ominriktning av försvaret redan år Det ligger naturligtvis i de fem partiernas egna intresse att blanda ihop de två processer som pågår samtidigt. Men att ge efter för dessa krav vore oklokt. I dag debatterar vi åtgärder för att bringa ordning i myndighetens ekonomi innevarande år. Om ett drygt halvår är försvarsberedningen färdig med sin rapport, och efter ytterligare några månader blir det en riksdagsbehandling av den säkerhetspolitiska kontrollstationen. Att i dag rusa i väg och omforma försvaret, att ge försvaret en helt ny inriktning utan att först göra en säkerhetspolitisk bedömning, vore inget annat än en osedvanligt oförsvarlig handling. Att, som Moderaterna kräver, helt omforma försvaret på grund av budgetproblem, som på en femårsperiod ligger i storleksordningen 5 %, är naturligtvis inte rimligt. Att föregripa den säkerhetspolitiska bedömningen och på grund av myndighetens felplaneringar gå ifrån grundläggande principer vore enligt mitt sätt att se det ovärdigt en riksdagsbehandling. Kontrollstationen får visa om det finns skäl att modifiera den inriktning av säkerhets och försvarspolitiken som gjordes i samband med 1995 och 1996 Fru talman! Det går undan här. Jag har gjort en del omstruktureringar, för det finns säkert många andra som vill ta tillfället i akt att säga några ord under kvällen. Framför allt kan det vara betydligt intressantare att ta del av. Jag vill framför allt instämma i mycket av det som står i den moderata partimotionen. Svarta hål är inte något nytt. Det förhåller sig precis som Moderaterna skriver i sin partimotion: "Försvarsmakten har vid upprepade tillfällen underskattat kostnaderna för planerad verksamhet under de senaste femton åren." Det är också viktigt att instämma i vad Moderaterna understryker i sin partimotion, nämligen "att det är självklart att statsmakterna måste kunna utgå ifrån att myndigheternas underlag är korrekta och noga kontrollerade". I början av oktober fick försvarsutskottet en muntlig föredragning om obalansen, som då väntades uppgå till 9,9 miljarder. Senare samma månad lämnade Försvarsmakten en kvartalsrapport till regeringen, och då beräknades obalansen till 635-835 miljoner kronor per år, dvs. totalt knappt 3 miljarder. Differensen samma månad i budskapen till utskottet och regeringen var över 6 miljarder. Det är helt uppenbart att myndigheten höftade och inte kunde presentera exakta siffror. I december inkom ÖB med en skrivelse till regeringen som uppskattade obalansen till 10,6 miljarder kronor. Samma månad beslutade regeringen om att extraordinära åtgärder måste vidtas för att bringa ordning i myndighetens planering. Det riksdagen har att ta ställning till är Försvarsmaktens och regeringens förslag om ändrade krav på beredskap. Utskottet ställer sig bakom det förslaget. I sak är det endast Moderaterna som avvisar förslaget om sänkt beredskap. Folkpartiet yrkar avslag men argumenterar inte utan vill i stället att detta skall prövas i kontrollstationen. Moderaterna anför det närmast obegripliga argumentet att "detta är en oprövad förändring av tilllämpningen av anpassningsprincipen". Att vara uttalad motståndare till allt som inte är prövat torde vara värdekonservatism i sin ståtligaste prakt. Övriga partier delar regeringens syn på att vår säkerhetspolitiska situation har förbättrats och att angreppshoten är mer avlägsna. Därför har också behovet av krigsduglighet i krigsorganisationen och kravet på beredskap minskat. Utskottsmajoriteten konstaterar att det ärende vi nu behandlar gäller vilka åtgärder som behövs för att innevarande budgetår komma i ekonomisk balans. Utskottet delar bedömningen att de föreslagna justeringarna i myndighetens planering inte motiverar en total omprövning av 1996 års försvarsbeslut. Vi konstaterar att det försvarsbeslutet i sig innebar en flexibilitet som möjliggör ny inriktning om detta anses säkerhetspolitiskt motiverat.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 Det har varit trevligt att vara ledamot i utskottet under Arne Anderssons ledning. Det har, som Arne Andersson säger, varit ganska roligt också. Tack för detta, Arne!

Fru talman! Jag vill säga till den glade mannen Håkan Juholt: Hoppa hellre mer snett och i galen tunna än att börja åberopa det förträffliga med beslutet från Luciadagen 1976! Det är ett av de värre snedsprång som jag har hört talas om i fråga om försvarspolitisk debatt. Det var den gången som allting gick snett, allting gick fullkomligt åt november. Då hade vi tre saker att ta ställning till. Vi hade en ekonomisk ram. Vi hade ett inriktningsbeslut i mycket vid mening. Vi hade en säkerhetspolitisk del. Den säkerhetspolitiska delen skulle behandlas vidare i den särskilda beredning som sysslade med just detta, praktiskt taget på heltid. Den delen hade något lägre relevans när den kom tillbaka ett år senare. Inriktningsbeslutet innehöll ingenting som inte återkom den Vad stod då kvar? Jo, det var när tunnan stod riktigt upp och ned. Det var när vi ett år före allting annat bestämde vilken ekonomisk ram vi skulle ha. Tidigare har det varit möjligt att rimligt maskera sådana fadäser genom att vi har fattat beslutet vid ett och samma tillfälle. Men här tog vi beslutet ett år i förväg - för att vara säkra på att det skulle bli riktigt dumt. Håkan Juholt utgjuter sig över att det inte är möjligt att pytsa ut mera pengar - uttrycket kanske inte var just det, men det handlade om det. Har Håkan Juholt någon gång hört talas om Perssonpengar och andra regeringsledamöters pengar? De har sannerligen inte varit omskrivna i budgetar någonstans. Hur är det med de stackars människor som skall röja minor när ni sitter och filar på både antalet och pengen?
Fru talman! Jag gjorde mitt yttersta för att ytterligare någon skulle kunna få säga någonting från talarstolen. Det tillfället tog Arne Andersson. Jag sade inte att det är omöjligt att pytsa ut mer pengar. Vad jag sade var att försvarsbeslutet 1996 innebar en viktig ominriktning av det svenska försvaret. Jag beskrev också på vilket sätt detta var en ominriktning. Den ominriktningen har Arne Andersson och Moderaterna aldrig någonsin uppskattat. Vad sedan gäller detta med pengarna kan jag inte se att det från Arne Anderssons parti finns någon önskan om att anslå mer pengar till Försvarsmakten vid detta tillfälle. Däremot har man gjort en liten notering om att det finns möjlighet om detta skulle visa sig vara nödvändigt. Men pengarna har vi inte sett än.
Fru talman! Vid närmare betraktelse - vilket Håkan Juholt kanske också kostar på sig när han går hem och lägger sig i kväll - kan man konstatera att med hänsyn till att vi vill ha ett nytt försvarsbeslut inom ett år, är det faktiskt inte fråga om att det behövs några nya pengar den här gången. Nu reparerar vi ingenting med det förslag som regeringen har lagt fram. Det spelar uppriktigt sagt ingen roll om vi hade lagt in mera pengar. Det hade inte hjälpt på ett flertal punkter. Vi står vid ett försvarsbeslut som är i söndervittring. Det kommer att vara så fram till nästa år, om man gör någonting då. Jag tror uppriktigt sagt att ni kommer att ta i ordentligt, försvarsministern. Ni kommer att kalla det någonting annat än just försvarsbeslut. Om vi är överens om det kommer det att bli ganska bra, t.o.m. efter mig här.
Fru talman! Ordens värde riskerar att devalveras när man talar om totalt sönderfall om en överplanering som omfattar ungefär 5 % av verksamheten. Det är nog en definition av sönderfall som Arne Andersson och den moderata riksdagsgruppen torde vara totalt ensamma om. Moderaterna och Arne Andersson gillade aldrig 1996 års försvarsbeslut. De tyckte inte om ominriktningen, och därför kräver de ett nytt beslut så snabbt som möjligt. Det är fullt logiskt.
Fru talman! Man kanske skall ursäkta Håkan Juholt med den sena timmen. Annars är det en beprövad taktik att skicka in någon som går fram som en bärsärk så att lagledaren framstår som ganska sansad när han kommer senare. Det här anförandet var verkligen att koka soppa på en spik. Håkan Juholt försöker framställa 1996 års försvarsbeslut som en omriktning. Han talar om anpassning. Men snälla Håkan Juholt! Anpassningen var att göra dygd av en mycket snöd ekonomisk verklighet. Vi hade inte råd med mera, så som det såg ut i det svenska samhället. Det var inte fråga om något nytänkande när det gäller försvarspolitiken. Håkan Juholt talar om ett vidgat säkerhetsbegrepp. Var det fullständigt nytt för Socialdemokraterna? Det moderna samhällets ökade sårbarhet och känslighet när det gäller försörjning och kommunikationer och liknande, situationen i vår nära omvärld - om det var något nytt för Socialdemokraterna är det kanske ännu mera anmärkningsvärt. Dessutom kan man fråga sig: Var kom genomslaget i praktiken inför 1996 års försvarsbeslut? Internationella fredsbevarande insatser - det var bara en verbal anpassning till den anpassning som den socialdemokratiska regeringen var tvungen att göra ett år tidigare, efter det att samma försvarsminister i ett års tid hade slingrat sig från att på något sätt bli inblandad i den nya säkerhetspolitiska struktur som höll på att skapas i Europa, men där till slut Socialdemokraterna fick krypa till korset. 1996 års försvarsbeslut ett år senare var bara en verbal anpassning till detta. Det var inget nytänkande och ingen omriktning av den svenska försvarspolitiken. Det var en anpassning till den snöda verklighet som rådde.
Fru talman! Om nytänkandet sammanfaller med den verklighet som råder, borde det inte vara en belastning. Lennart Rohdin har i den reservation som han har presterat i frågan hängt upp sig på att det är en alldeles för snäv satsning på kvalitet och materialanskaffning. Jag vill då konstatera att 53 % av anslaget avser materialanskaffning. Den skriftliga kritik som har kommit från Folkpartiet väljer Rohdin att inte kommentera, när han nu har tillfälle att göra det.
Fru talman! Jag konstaterade redan i mitt huvudanförande, liksom övriga partier gör i reservation 1, att den parlamentariska majoriteten består denna mandatperiod ut. Därför finns det inga förslag. Det finns inte heller något underlag från Försvarsmakten för att kunna fatta ett nytt försvarsbeslut, eftersom oppositionen inte har kunnat begära in något sådant. Det har inte regeringen medgett. Vad vi konstaterar är att försvarsbeslutet, som Socialdemokraterna och Centern konstruerade, redan nu har havererat. Även om den parlamentariska majoriteten skulle bestå efter höstens val, tror jag att alla vi fem partier som står bakom reservation 1 med stor tillförsikt ser fram emot de nya försvarsbeslut som ändå måste komma.
Fru talman! Jag höll på att ställa en fråga till Lennart Rohdin när jag precis kom på att jag inte alls skulle göra det. Jag konstaterar bara att den kritik som framförs i Folkpartiets reservation är att materialanskaffningen och kvaliteten får stå tillbaka. Enligt de uppgifter som jag har tagit fram är den del av budgeten som avser materialanskaffning 53 %. Då kan man undra var gränsen skulle gå för att det skulle vara tillfredsställande, men det kan ges tillfälle att diskutera detta vid ett annat tillfälle.
Vi beklagar från presidiet att vi inte hinner fullfölja denna debatt, speciellt då försvarsministern är här. Eftersom vi inte har någon talman efter kl. 23.00 måste vi avsluta sammanträdet för i dag.

Fru talman! Betänkandet innehåller ett antal förslag kring vilka det råder enighet i justitieutskottet. Flertalet av dessa förslag är okända för en bredare allmänhet. Massmedierna har fokuserat sin bevakning och debatt på det kontroversiella förslaget att kriminalisera köp av sexuella tjänster. Jag återkommer senare i mitt anförande till detta förslag. Vi är motståndare till förslaget. Vår viktigaste invändning är att man med en kriminalisering bemöter sociala problem med kriminalpolitiska instrument. Inledningsvis vill jag lyfta fram några av de förslag som vi tycker är bra och ger vårt fulla stöd. Därefter kommer jag att kommentera några av de moderata reservationerna. Längre fram i debatten kommer Gun Hellsvik att ta upp brottsofferfrågorna, och Maud Ekendahl tar upp polis och resursfrågor. Ett kvinnofridsbrott införs. Straffet skall vara fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Brottet tar sikte på upprepade och systematiska straffbara kränkningar som riktas mot närstående kvinnor. Brottet omfattar även upprepade kränkningar mot barn och andra närstående personer. Straffvärdet för varje enskilt brott behöver inte vara så högt, men i det nya brottet skall varje enskilt brott ses som ett enda fortlöpande brott. Vid bedömningen av straffvärdet skall särskild hänsyn tas till det upprepade eller systematiska i beteendet. Vi ser det som en välkommen skärpning i synen på denna typ av brott. Våldtäktsbrottet utvidgas till att även omfatta brott som i dag utgör sexuellt tvång. Underlåtelse att avslöja eller anmäla vissa grova sexualbrott straffbeläggs. Detta ger enligt regeringens bedömning, som delas av utskottet, möjlighet att komma åt dem som t.ex. funnits med vid en gruppvåldtäkt men som inte kan fällas för att ha deltagit i själva våldtäkten. Kvinnlig omskärelse skall i fortsättningen kallas könsstympning. Ordet könsstympning beskriver vad ingreppet innebär. Detta är mycket bra. Straffet för könsstympning skärps. Böter tas bort ur straffskalan. Brottet skall även omfatta den som förbereder eller låter bli att anmäla könsstympning. Även förberedelse och stämpling till brott liksom underlåtenhet att avslöja brott kommer att bli straffbart. Sverige har under många år, bl.a. inom olika FN organ och WHO, bedrivit ett aktivt internationellt arbete för att eliminera kvinnlig könsstympning. Fru talman! Jag övergår nu till att kommentera några av de moderata reservationerna. WHO uppskattar att 130 miljoner flickor och kvinnor utsatts för könsstympning. 2 miljoner beräknas varje år vara i riskzonen för könsstympning. Sverige spelar redan i dag en aktiv roll i det internationella arbetet mot könsstympning. Så långt är vi moderater överens med utskottsmajoriteten. I en reservation, gemensam med Centern, Folkpartiet och Kristdemokraterna, framför vi vårt krav att den svenska regeringen på ett än mer aktivt sätt skall driva frågorna om könsstympning i olika internationella organ. Kvinnor som utsatts för långvariga och systematiska övergrepp är oftast i mycket dålig fysisk och psykisk kondition och har stort behov av läkarvård och olika terapeutiska behandlingar. Vi anser att dessa kvinnor skall ha rätt till kostnadsfri läkarvård, kristerapi och övrig erforderlig behandling. Kriminalvårdsstyrelsen har fått i uppdrag att i samråd med Socialstyrelsen kartlägga vilka metoder som används för behandling av män som dömts för våldsbrott mot kvinnor samt överväga vilka behov som finns för en utbyggnad av behandlingen för dessa män. Vi moderater ser positivt på detta initiativ. Grunden för en väl fungerande kriminalvård är att strafftiden används på ett konstruktivt sätt. Under den borgerliga regeringen 1991-1994 infördes därför en rad program som syftade till att bl.a. ge sexualbrottsdömda vård och behandling. En förutsättning för att kunna genomföra sådana program är att det finns tillräckliga ekonomiska resurser inom kriminalvården för detta ändamål. Enligt vår mening ger regeringens budget för kriminalvården i dag inte utrymme för att bedriva en bra verksamhet. Med det förslag till budget som vi moderater presenterade i höstas hade förutsättningarna varit betydligt bättre. Sexualbrottslingar kan i dag som ett led i behandlingen av sitt brottsliga beteende frivilligt genomgå medicinsk behandling, s.k. kemisk kastrering. Vi har tidigare motionerat om att regeringen skulle överväga hur den framtida medicinska behandlingen av sexualbrottslingar skall kunna utvecklas. Vi upprepar vårt motionskrav i detta sammanhang och utgår från att regeringen inom ramen för det arbete som nu pågår inom Regeringskansliet också kommer att beakta vårt motionsyrkande. För att den medicinska behandlingen skall vara meningsfull förutsätts att den kombineras med erforderlig terapeutisk behandling. Vårt yrkande redovisas i en reservation med rubriken Behandlingsmetoder för män som dömts för vålds och sexualbrott. Det är mycket viktigt att man finner effektiva medel att förhindra överträdelser av besöksförbud. Vi välkomnar att regeringen undersöker möjligheten att använda elektronisk fotboja för de män som inte respekterar ett meddelat besöksförbud. Vi vill i detta sammanhang klargöra att vi tar klart avstånd från införandet av ett s.k. back door-system, dvs. att elektronisk övervakning används som en form för verkställighet utanför anstalten i slutet av verkställighetstiden. Det finns ingen anledning att förkorta ett ådömt fängelsestraff på detta sätt. Detta gäller alla fängelsestraff och inte minst när det är fråga om våldsbrott mot närstående kvinnor. Elektronisk fotboja bör användas som s.k. front door, dvs. som ett sista försök att undvika fängelsestraff vid förstagångsbrott och där straffet stannar på två månader. Det är också viktigt att socionomer och övrig berörd socialtjänstpersonal utbildas och fortbildas i brottsofferfrågor. Vi anser att socionomutbildningen skall kompletteras med ett ämne benämnt brottsofferkunskap, där utbildningsmomentet om våld mot kvinnor i hemmet skall utgöra ett självklart och viktigt inslag. Förslagen i den framlagda propositionen tar sin utgångspunkt i maktförhållandena mellan könen. Enligt regeringen är det mest extrema exemplet på obalans i maktförhållandet mellan män och kvinnor det våld som män riktar mot kvinnor som de har eller har haft en nära relation till. Jämställdheten mellan könen har successivt ökat i vårt land. Samtidigt har kvinnors anmälningar mot män som misshandlat dem eller begått sexuella övergrepp mot dem ökat under den senaste tioårsperioden. Utvecklingen mot ökad jämställdhet motsäger regeringens antagande om orsaken till kvinnornas ökade antal brottsanmälningar mot män. I propositionen redovisas inte vilka källor eller vilken forskning man stöder sina antaganden på. Antagandena behöver inte vara fel, men vi anser att det är angeläget att ytterligare forskning kommer till stånd. Inom ramen för den av regeringen aviserade forskningen bör enligt vår mening även uppmärksammas frågor som vilka män det är som slår, vilken inverkan alkohol och andra droger har på våldet och vad det är som gör att kvinnor i så stor utsträckning inte vill hålla fast vid sin anmälan mot mannen. När vi har svaren på bl.a. dessa frågor kan vi på allvar börja dra slutsatser om det relationsnära våldets bakomliggande orsaker. Fru talman! Prostitutionsutredningen överlämnade sitt betänkande Könshandel våren 1995. Utredningen föreslog ett förbud mot all könshandel, dvs. att både köpare och säljare av sexuella tjänster skulle kriminaliseras. Att vara prostituerad beskrivs ofta som "världens äldsta yrke". Jag vet inte hur det förhåller sig, men det tillhör definitivt inte de allra bästa yrkena här i världen. Jag är övertygad om att ingen i denna kammare tycker att det är bra med prostitution. Jag tror inte att någon förälder skulle vara stolt om hans eller hennes barn blev prostituerad, och jag tror inte heller att någon förälder skulle önska att hans eller hennes barn gick till prostituerade. Enligt Prostitutionsutredningen finns det uppskattningsvis 2 500 kvinnor som säljer sexuella tjänster i Sverige. Antalet kvinnor i gatuprostitutionen beräknas till ca 650. De övriga finns alltså i den mer osynliga inomhusprostitutionen. Prostitutionen i Sverige anses ha liten omfattning jämfört med andra europeiska länder. Vidare kan man läsa att ungefär hälften av de prostituerade kvinnorna missbrukar narkotika eller alkohol. Andelen kvinnor med psykiska störningar har ökat på senare år, liksom även andelen utländska kvinnor. Antalet mycket unga kvinnor i gatuprostitutionen är däremot enligt utredningen ganska lågt. Utredningen bedömer att detta är resultatet av polisens och socialtjänstens arbete med att förhindra unga människor från att etablera sig som prostituerade. Den forskning som finns om prostitution visar att de prostituerade oftast är kvinnor som på olika sätt fått en dålig start i livet, som tidigt berövats självrespekt och fått en negativ självbild. På senare tid har sambandet mellan prostitution och sexuella övergrepp i barndomen blivit alltmer uppenbart. Detta var litet grand om orsakerna till prostitution. Det täcker naturligtvis inte alla orsaker, men det ger en liten bakgrund till prostitutionen. Utskottsmajoritetens förslag, som jag utgår från att kammaren skall ta ställning till i dag, innebär att endast den ena parten vid köp av sexuella tjänster skall kriminaliseras. Det finns naturligtvis argument för en kriminalisering av de prostituerades kunder, dvs. ett förbud mot köp av sexuella tjänster. Vi menar dock att nackdelarna med en sådan kriminalisering överväger. En annan aspekt är att det blir lagligt att bjuda ut sexuella tjänster mot betalning, men att köpa den utbjudna tjänsten blir straffbart. Förnuftsmässigt och moraliskt är denna tingens ordning mycket svår att förstå. Det blir så att säga tillåtet att inbjuda till brott, att bjuda ut en sexuell tjänst, men att köpa den tjänst som bjuds ut blir straffbart. Vi moderater är i likhet med flertalet tunga remissinstanser negativa till att kriminalisera både utbud och köp av sexuella tjänster.

Fru talman! Vi moderater ställer oss bakom det som sägs i dessa remissyttranden. Jag tar dem som mina egna funderingar. Svea hovrätt skriver så här i sitt remissyttrande: Det torde vara bättre att i stället för kriminalisering, med åtföljande resursbehov hos polis, åklagare och domstolar, avsätta medel till de sociala myndigheter som tidigare har uppvisat relativt goda resultat i bekämpandet av prostitutionen. Brottsförebyggande rådet skriver: Socialtjänstens och polisens arbete för att förhindra nyrekrytering till gatuprostitutionen, vilket synes vara relativt framgångsrikt, skulle sannolikt försvåras genom att prostitutionen i större utsträckning skulle komma att ske fördold vid en kriminalisering. Rådet framhåller att det i dag inte finns möjlighet att klara upp mer än 25 30 % av de anmälda brotten. En kriminalisering skulle innebära att utredningsresurser skulle få flytta från någon eller några andra brottskategorier till svårutredda prostitutionsbrott. Socialstyrelsen anser att övervägande skäl talar emot en kriminalisering av prostitutionen. Man skriver: Argumentet att en kriminalisering skulle göra könsköparna mer synliga och möjliga att nå för behandling, stöd och kontroll är rimligt i teorin, men Socialstyrelsen ifrågasätter vilka resurser som finns för behandling av könsköpare när det finns begränsade resurser för kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp, barn som utsatts för incest och män som våldtagit. Lagrådet har i sitt yttrande över regeringens förslag konstaterat att förslaget lades fram trots att en rad tunga remissinstanser ställt sig negativa till en kriminalisering, även om kriminaliseringen nu begränsas till att endast omfatta den som köper tillfälliga sexuella tjänster. Påföljden föreslås bli böter eller fängelse i högst sex månader. Även försök till köp av sexuell tjänst föreslås kriminaliseras. Lagrådet noterar att det i brottsbalken inte finns något annat brott med samma låga straffskala som är straffbart på försöksstadiet. Även den socialdemokratiska partistyrelsens yttrande över motioner till Socialdemokraternas partikongress 1997 med krav på en kriminalisering av torskarna, som man skriver, var emot en kriminalisering av köp av sexuella tjänster. Man anförde som skäl mot en kriminalisering att prostitutionen troligtvis skulle bli ännu mer osynlig än vad den är i dag och därigenom svårare att kontrollera. Detta antogs leda till en ökad risk för våld och övergrepp mot de prostituerade. Vidare antogs att hallickarnas makt skulle öka, samtidigt som bl.a. polisens möjligheter att upptäcka och bekämpa köpen av sexuella tjänster skulle bli utomordentligt små. Vi moderater delar de här åsikterna, vilket naturligtvis har bidragit till vårt beslut att inte vilja kriminalisera köp av sexuella tjänster. Jag kan inte heller låta bli att citera vad vår justitieminister sade till TT den 18 december 1997: "Det räcker förstås inte bara med ett förbud, och vi förstår att det blir bekymmer med bevisning och annat." Fru talman! Det beslut som kammarens majoritet med all sannolikhet kommer att ställa sig bakom i dag uppfattar vi moderater mer som symboliskt betingat än motiverat av effektivitetshänsyn. Vår uppfattning är att lagstiftningen inte kommer att bli effektiv med hänsyn till bl.a. svårigheterna att kontrollera och bevisa brott. Socialtjänstens och polisens arbete med att förhindra nyrekrytering till gatuprostitutionen, vilket enligt tillgängliga uppgifter tycks vara ganska framgångsrikt, kommer att försvåras genom att gatuprostitutionen kan antas komma att gå under jorden vid en kriminalisering. Redan i dag finns verktyg - socialtjänstlag, LVU och LVM - som möjliggör stöd och hjälp till de prostituerade. Slutligen vill jag peka på en av våra viktigaste invändningar mot majoritetens förslag att kriminalisera köp av sexuella tjänster. Omständigheten att det finns en marknad för sexuella tjänster är mer ett socialpolitiskt problem än ett kriminalpolitiskt. Den förstärkning av inte minst de sociala myndigheternas insatser som regeringens förslag i övrigt syftar till utgör enligt vår mening det bästa sättet att så långt som möjligt motverka förekomsten av prostitution i vårt samhälle. Vi avvisar regeringens förslag att införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster. Fru talman! Vi vänder oss mot att möta sociala problem med kriminalpolitiska instrument. Vi står givetvis bakom samtliga moderata reservationer, men för vinnande av tid i kammaren yrkar jag bifall endast till reservation 10.

Fru talman! Detta är ett mycket viktigt och betydelsefullt betänkande som bygger på en efterlängtad proposition med ett ganska omfattande innehåll. Kvinnofrid utlystes redan under medeltiden i den allmänna landslagen. Ett samhälle där män inte respekterar kvinnor utan våldför sig på dem på olika sätt är inte vare sig tryggt eller uthålligt. Barnen i det samhället far fruktansvärt illa, och våldet får sina utövare även i framtiden. De flesta män i dag i Sverige vill ha ett tryggt samhälle. Men alldeles för många ger sig fortfarande på kvinnor och misshandlar dem, inte sällan inför barnen och i många fall med dödlig utgång. Denna proposition om kvinnofrid är därför önskad, nödvändig och i det stora hela bra. Det har under årens lopp kommit fram en hel del om kvinnovåld. Ändå är det märkligt att den tillsatta Kvinnovåldskommissionen har kommit fram till att man vet för litet om kvinnovåldet. Jag vet inte hur lång tid tillbaka som jag kan minnas att vi har diskuterat detta ämne i det svenska samhället. Ändå kan man konstatera att vi vet för litet. Vad är det för fel på ett samhälle som inte vill ta reda på det som faktiskt berör halva befolkningen och som dessutom ställer till en mängd elände? Det är märkligt. Det måste finnas en samhällsstruktur när det gäller sådana frågor som är motvillig till att ta krafttag och som gör att man måste vänta länge tills indikationerna blir väldigt tydliga och starka. Det finns inbyggda attityder i det svenska samhället. Det har också visat sig i Bengt Lindqvists bemötandeutredning. En funktionshindrad person, tillika kvinna, får lägre ersättningar, sämre bemötande och mindre hjälp. Det har med kvinnoattityd att göra. Jag är övertygad om att det finns män som fylls av obehag och känner sig oskyldigt anklagade i den allmänna debatten om kvinnovåld. Det är naturligtvis nödvändigt att skapa öppenhet i en debatt som rör oss alla på något sätt. Även om det inte finns i den egna familjen, så finns det någonstans i närheten. Våra egna barn möter barn som haft det besvärligt i sina familjer eller som bemöter våld på annat sätt på grund av våld i familjerna. Detta är inte en fråga som enbart skall behandlas internt i varje familj. Detta är en fråga för oss alla - Det handlar om att respekt måste visas från båda hållen till det motsatta könet. Men öppenhet bidrar till att det kan uppstå självkritik och självrannsakan, att se till egna attityder hos både män och kvinnor. Hur påverkar vi våra barn, och vilka attityder slås fast? Det finns en attityd i botten när en man slår sin kvinna i hemmet, inte bara en vilja att misshandla någon i största allmänhet. Det viktiga är att vi utgår från att vi behöver kunskap mer än att konstatera att den inte finns. Vi i Centern välkomnar propositionen. Centern har, anförd av centerkvinnorna, i många år krävt åtskilliga förändringar för att åstadkomma mera trygghet för kvinnor och barn i samhället. Vi har en hel del reservationer som vi skall återkomma till, men jag yrkar bifall endast till reservationerna 4, 6 och 46. Under allmänna motionstiden väckte vi från centerkvinnorna, dvs. Ingbritt Irhammar och jag, en motion där vi bl.a. krävde kriminalisering av kunderna vid köp av sexuella tjänster. Det har också lagts fram som ett förslag i propositionen. Vi ställer oss bakom det förslaget. Det är ingenting som löses med en lagstiftning. Det är viktigt att pröva denna fråga. Alla har så många uppfattningar om vad det hela kommer att leda till. När vi inför något nytt vet vi inte exakt vad det kommer att leda till, även om vi försöker ta fram tänkta konsekvensbeskrivningar. Det är inte fråga om matematik, att sätta ihop en kalkyl. Det är viktigt att följa denna fråga oerhört noga, att backa upp med sociala insatser. Det behövs. Lagen i sig bidrar inte till att allting får sin lösning. De sociala insatserna måste utgöra ett stöd till de utsatta kvinnorna. Det har kommit ett brev från Prostitutionsenheten i Göteborgs stad. Där framgår att pengarna är slut. Den här sortens viktiga arbete måste ges resurser. Det är oerhört viktigt att följa upp de sociala insatserna. Det måste ske en prövning och utvärdering. Då kan det bli en konkretare debatt. Vi ställer oss alltså inte bakom Moderaternas ställningstagande i frågan. Det här handlar om kvinnor och barn. Låt mig ta barnen först. I reservation 2 har vi i Centern tillsammans med Vänstern och Miljöpartiet tagit upp frågan om att barn alltid går före. Även om det kan vara svårt för en mamma att anmäla att hennes barn är utsatt, måste det framgå att mamman har en skyldighet att göra det. Barnet har aldrig någon möjlighet att klara sig i dessa sammanhang. Aldrig! Därför måste kraven utgå från att barnet måste skyddas - precis i enlighet med barnkonventionen. Den ställer specifika krav just när det gäller skydd av barn. Kravet måste ställas på den förälder som åser och vet om att det begås övergrepp mot barnet. Det skall vara en skyldighet att anmäla detta. Det är viktigt att känna till barnets perspektiv vid t.ex. förhör av barn. Barn berättar ur deras perspektiv. Vi vuxna berättar ur vårt perspektiv. Alltså måste man lära sig vad ett barnperspektiv är, så att man förstår vad barn berättar. Vi har en reservation som rör polisrapporter. De poliser som möter utsatta barn - många gånger först - måste lära sig hur dessa barn hanteras för att också barnen skall känna sig trygga att fritt berätta vad de har upplevt. De skall inte känna krav på att berätta vissa specifika saker. Vi har tagit upp kravet på dubbel straffbarhet vid könsstympning. Vi välkomnar att begreppet könsstympning används. Det är det det handlar om. De flickor och kvinnor som blir utsatta för könsstympning får ett funktionshinder. För många är det fråga om ett kraftigt funktionshinder, och för många leder det till döden. Frågan tas upp i barnkonventionen. Där framgår att konventionsstaterna skall vidta alla effektiva och lämpliga åtgärder i syfte att avskaffa traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa. Detta är skadligt för flickornas hälsa! Vi anser att det redan finns grund att agera i frågan om dubbel straffbarhet vid könsstympning. Vi anser att det borde kunna införas i dag. Barnkommittén har i sitt betänkande om barns bästa sagt att brottet är så allvarligt att frågan om dubbel straffbarhet måste ses över. En företeelse som könsstympning handlar om kunskap, attityd, sedvänjor osv. Det handlar om att skapa förebyggande åtgärder och att nå människorna på ett bra sätt, en dialog och diskussion kring den sortens företeelser. Det gäller också utveckling av behandlingsmetoder för dessa flickor och kvinnor som lider svårt. Det krävs också ett internationellt arbete. Vi har avgett flera reservationer tillsammans med andra partier om att man skall ställa krav kring detta, eftersom det är fråga om ett så kraftigt övergrepp på flickorna. Vi har också tagit upp detta med myndigheters samverkan. Det är naturligtvis nödvändigt, eftersom dessa frågor också rör familjer. Det kan komma fram signaler om en familj på många olika sätt. Det gäller att samverka så att man får en helhetsbild och förstår att den drabbade familjen behöver oerhört mycket stöd och hjälp. Man får inte bara lämna den vind för våg. Familjer som får problem i vårt svenska samhälle seglar liksom i väg åt sidan. Det finns i dag inte något socialt nätverk som tar tag i dessa familjer. Därför är det väldigt viktigt att myndigheterna samverkar. Vi har tagit upp detta på många olika sätt. Även kopplat till de prostituerades situation och till prostituerade med drogmissbruk måste det till en mycket tydlig samverkan mellan myndigheter. I reservation nr 31 tar vi upp detta med kostnadsfri vård och behandling. Det är vi tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet som står bakom den reservationen. De kvinnor som har varit utsatta för våld och övergrepp från en man som står dem nära skall inte själva behöva ta det ekonomiska ansvaret för den behandling som de behöver. De är ju redan utsatta från början och har kanske inte någon ekonomi för att klara detta. Samhället måste i varje skede ställa sig på den svagare partens sida. Man måste ha den synen när man skapar administrativa och kostnadsstödjande system så att dessa kvinnor inte får problem i samband med att de får hjälp. Det kommer för många signaler om att det är svårt för kvinnorna att få förståelse, inte bara när det gäller det som diskuteras i detta betänkande. Det är klart att också många män som är våldsutövare behöver hjälp. Eftersom många som har varit utsatta för våld som barn också blir utövare är det många män som behöver direkt stöd. Det är också många män som söker hjälp, men inte i tillräcklig utsträckning. Därför måste vi skapa stödjande system så att mäns benägenhet att använda våld nedbringas. Däremot är vi ensamma om detta med besöksförbud. Det är ju märkligt att det är kvinnan som blir fången i sin situation. Det är hon som skall utsättas för övervakning och kontroll. Den som har begått brottet och utövat våldet skall inte behöva övervakas på samma sätt. Det har ju varit väldiga problem för dessa kvinnor. Därför tycker vi att man skall pröva ett back door-system, som bl.a. Jeppe Johnsson vände sig emot. Det är den som har begått brottet som borde utsättas för kontroll, inte den som har drabbats. Dessa kvinnor skall inte behöva ha kontroll och övervakning och bli klavbundna i en livssituation som är förfärlig. Eftersom detta är mitt sista anförande i min egenskap av ledamot i justitieutskottet vill jag vända mig till mina kolleger och ordföranden där och tacka dem för ett väldigt fint samarbete under dessa fyra år. Vi har haft många intressanta och intensiva diskussioner. Vi har inte alltid tyckt samma saker, och det skall man inte heller göra i ett samhälle som utvecklas. Det skall utvecklas genom en dialog. Jag vill också tacka personalen på kansliet. Jag får väl tillfälle att önska trevlig sommar senare.

Fru talman! Vi i Vänsterpartiet anser att det här en glädjens dag. Att vi nu har fått en proposition och ett betänkande som lyfter fram situationen för de misshandlade kvinnorna i Sverige är ett tecken på att det har betydelse att fler kvinnor kommer in i politiken. Det har en betydelse att Sverige är det mest jämställda parlamentet i världen. Fru talman! Det finns oerhört många reservationer till det här betänkandet. Men jag vill ändå lyfta fram en sak. Till skillnad från i de flesta betänkanden, där reservationerna handlar om att man går emot förslag som läggs fram, är de allra flesta av reservationerna i det här betänkandet s.k. positiva reservationer. Man vill gå litet snabbare fram. Man vill gå litet längre. Men man ställer sig bakom de förslag som finns i betänkandet. Jag tycker att det är viktigt att påpeka den oerhörda samsyn som ändå finns i fråga om det här betänkandet om kvinnofrid. Det är viktigt att det här kommer ut och att vi poängterar att det här är en kamp som vi för gemensamt, en kamp som de flesta kvinnor i alla politiska partier driver med kraft och kommer att fortsätta driva. Men, fru talman, det är också på ett sätt en skammens dag.

Den handlar om hur vi skall kunna få en lagstiftning som innebär att vi i fråga om kvinnor som gång på gång misshandlas av sina män skall kunna få de relevanta straff som dessa brott borde innebära. Det är skamligt att vi skall behöva lägga fram ett förslag om handlar om kvinnofridsbrott, som handlar om alla de tusentals kvinnor i Sverige som blir misshandlade och om hur vi skall kunna bemöta, hjälpa och skydda dessa kvinnor. Vi i Vänsterpartiet säger att vi lever i ett patriarkat där kvinnorna konsekvent är underordnade männen. Det sexualiserde våldet är det yttersta tecknet på detta förtryck. Därför ser vi väldigt positivt på att regeringen i sin proposition också gör den här mer djupgående analysen av maktstrukturerna i samhället och att man lyfter fram att det sexualiserade våldet är en konsekvens av maktfördelningen i samhället. Fru talman! Att synliggöra det här maktperspektivet är en av de allra viktigaste uppgifterna i kampen mot det sexualiserade våldet. Kampen får inte stanna vid hur vi skall bemöta symtomen. Tidigare har vi hört från talarstolen att även de män som slår har varit utsatta för övergrepp, att det oftast finns en tragisk historia bakom. Men det är en maktstruktur som ligger bakom. Att försöka förstå både strukturerna och mekanismerna bakom det sexualiserade våldet behöver inte utesluta alla individuella lösningar. Att män slår kvinnor som de sammanlever med, eller har sammanlevt med, förklaras ofta med alkoholism, arbetslöshet, att de själva varit utsatta för sexuella övergrepp, problem med relationer, mäns sämre förmåga att uttrycka känslor, frustration osv. Men det är inte sanningen. Kvinnomisshandel förekommer ju i alla samhällsklasser. Det förekommer i familjer med skilda villkor. Det gemensamma för de allra flesta män som misshandlar är att de inte slår andra närstående. De slår inte grannarna. De slår inte arbetskamraterna. De slår inte sina vänner. Men de slår sina kvinnor. Det är uttrycket för den maktstruktur som finns. Därför är det inte de individuella lösningarna som kommer att lösa de här problemen, utan det är kampen för ett samhälle där det inte finns något könsförtryck. Fru talman! Flera av talarna här uppe i talarstolen har berört frågan om kriminaliseringen av könsköparna. Argumentationen mot att kriminalisera, och även argumenten från en hel del av remissinstanserna, som bl.a. Moderaternas talesman tog upp, är exempelvis att Socialstyrelsen har sagt att det finns begränsande resurser för att hjälpa kvinnor som utsätts för misshandel, incest osv. Därför skall vi inte lägga pengar i rättsväsendet på att jaga dem som utnyttjar dessa kvinnor. Det har också tagits upp att det här är ett socialt problem, att de här kvinnorna oftast är missbrukare och att de varit utsatta för sexuella övergrepp, t.ex. incest, i barndomen. Det finns den här tragiska historien bakom. Det finns det forskning och undersökningar som visar. Men det är just därför som vi har valt lösningen att inte kriminalisera de prostituerade. Vi kriminaliserar just de könsköpare som fortsätter att utnyttja och förtrycka dessa kvinnor. Det är en oerhört viktig markering att vi i den här kammaren i dag kommer att besluta att kriminalisera könsköparna, att kriminalisera att män skall ha rätt att köpa kvinnors kroppar, kvinnor som dessutom har varit utsatta för förtryck tidigare. Vi i Vänsterpartiet ser därför med glädje på, och står bakom, det förslag som regeringen har lagt fram om att kriminalisera könsköparna. Fru talman! Däremot anser vi i Vänsterpartiet att det finns en tydlig brist i hela kvinnofridspropositionen. Det är att man i stort sett på alla områden pratar om kvinnor, vuxna kvinnor. Men för att kunna bemöta, förhindra och förändra är det oerhört viktigt att alla insatser också riktar in sig på unga kvinnor, unga flickor. Det är där vi kan börja bygga upp en förändring i strukturen. Därför anser vi i Vänsterpartiet att utsatta flickors situation bör tas med på alla områden. Därför yrkar jag bifall till reservation 27 som handlar om just detta. Fru talman! En mycket viktig fråga, som också berörs i betänkandet men där det inte fattas något beslut i dag, handlar om uppehållstillstånd för de kvinnor som i dag blir utsatta för misshandel och förtryck av män. Män importerar kvinnor från utlandet, utnyttjar dem sexuellt, misshandlar dem och kastar sedan ut dem innan tvåårsregeln trätt i kraft. Män i Sverige i dag kan faktiskt importera kvinnor med en garanti för att kunna utnyttja dem, bara det görs innan tiden enligt tvåårsregeln gått ut. Den kvinna som i dag anmäler och går ifrån en man före tvåårsgränsen blir nämligen utvisad till sitt hemland igen. Därför anser vi i Vänsterpartiet - även om det finns en utredning och man kommer att ta upp frågan - att vi inte kan vänta längre. Redan i dag bör en tillfällig förordning tas för att de kvinnor som i dag är gömda och som alltså befinner sig i den situationen tryggt skall kunna ge sig till känna och tryggt skall kunna polisanmäla det förtryck som de är utsatta för, utan att behöva känna rädsla för att kastas ut. Därför yrkar jag bifall till reservation 22. En annan mycket viktig fråga - de flesta frågorna i detta sammanhang är oerhört viktiga - handlar också om handel med kvinnor, dvs. att män gång på gång tar in kvinnor. Vi har inte kunnat hitta ett sätt att möta detta. Precis som det är viktigt att ge de här kvinnorna ett skydd när de väl har kommit hit och för att undvika att de hamnar i ett utsatt läge är det viktigt att hitta ett medel för att förhindra den här handeln och importen av kvinnor som bara är ett uttryck för kvinnoförnedring. Fru talman! Den viktiga frågan om kvinnomisshandel, som gång på gång måste lyftas, bör man möta med information. Frågan får inte tystna. Därför har vi i Vänsterpartiet lagt fram ett förslag om att ha regelbundet återkommande informationskampanjer där olika områden och olika aspekter av frågan tas upp, precis som sker i en hel del andra länder där detta fått effekten att frågan ständigt lyfts och att man ständigt har informationskampanjer. Regeringen anser att det inte behövs; det finns tillräckligt med information och det kommer kampanjer då och då. Men den här frågan har funnits med väldigt länge i historien. Förtrycket har varat genom hela historien och riskerar att finnas även i framtiden om vi inte hela tiden lyfter frågan och håller informationen levande och om vi inte hela tiden från samhällets sida ser till att det är offren som skall känna att de har rätten på sin sida. Den här frågan är så viktig att man aldrig får tiga. Därför yrkar jag bifall till reservation 54. Fru talman! Vi i Vänsterpartiet skulle kunna tänka oss att ställa oss bakom i stort sett de flesta reservationerna i detta betänkande. Givetvis står vi bakom alla reservationer som vi har undertecknat. Men även de flesta av de reservationer som vi inte har undertecknat är viktiga och är framtida steg. Vi har dock valt att i dagsläget, med betänkandet i ryggen, stanna vid att lyfta fram de frågor där vi tycker att det är viktigt att gå något längre. Jag är helt övertygad om att vi gemensamt kommer att lyfta de här frågorna igen och om att vi steg för steg kommer att genomföra vad som står i stort sett i flertalet reservationer. Fru talman! Målsättningen för oss alla bör vara ett samhälle fritt från könsförtryck!

Fru talman! Även om det tog lång tid att omsätta Kvinnovåldskommissionens slutbetänkande i en proposition är jag oerhört positiv till inriktningen i regeringens förslag när det gäller att komma till rätta med mäns våld mot kvinnor, som resulterat i detta betänkande och som överensstämmer med Miljöpartiets syn på problemet. Det är också en framgång att det blir lagskärpningar samt att två nya lagar införs. Det gäller då grov kvinnofridskränkning respektive grov fridskränkning. Detta innebär att upprepade straffbara handlingar riktade mot närstående bedöms i sin helhet. Det nya brottet gör det möjligt för domstolarna att höja straffet för det systematiska våld som kvinnor kan vara utsatta för av män som de lever med i nära relationer. Våldet blir mera synligt och kan därmed bekämpas på ett bättre sätt än tidigare. Vidare gäller det införandet av kriminalisering av köp av sexuella tjänster, en fråga som Miljöpartiet tidigare har drivit. Detta sammanfaller alltså med vår inställning. Betänkandet omfattar också ett stort antal motioner från allmänna motionstiden. Där behandlas frågor om kvinnors utsatthet. I många fall tas samma problemställningar upp som de som finns i betänkandet, dock med nyansskillnader. Jag tycker att det är svårt med avslag beträffande flera av dessa reservationer. I de flesta fall föreligger alltså ingen motsättning. I stället anser jag att betänkandet täcker många av de i reservationstexten upptagna problemen men man kan ju alltid förbättra och gå längre. Att vi i dag kan behandla ett betänkande där man så grundläggande tar tag i problem som gäller våld mot och kränkningar av kvinnor anser jag, fru talman, beror på den stora kvinnorepresentationen i regering och riksdag.

Våld mot kvinnor speglar den obalans som råder i maktförhållandet mellan könen. Kvinnofrid skall också ha en eloge eftersom det är dess arbete som ligger till grund här och man såg problemet i ett kvinnoperspektiv. Faktum är att en kvinna löper större risk att bli utsatt för brott i sitt eget hem än ute på stan. För en man är det precis tvärtom men mannen kan ju alltid återvända till ett tryggt hem. Kvinnan däremot har inte den tryggheten någonstans. Det mest kontroversiella lagförslaget, det förslag som bidragit till mesta tyckandet, är förslaget om att kriminalisera den som köper sex. Jag har även via Internet för första gången när det gäller ett lagförslag i Sverige fått påpekanden från andra länder. Det gäller både sådana som är positiva och lobbygrupper som vill hindra att vi i dag fattar detta beslut. Vi i Miljöpartiet anser att kriminalisering av könsköpare är ett sätt för samhället att signalera att prostitution inte är något som vi accepterar; därmed inte sagt att vi tror att det enbart går att lagstifta bort prostitution. Vi har genom Prostitutionsutredningen erhållit goda kunskaper om hur prostitutionen ser ut i Sverige i dag. Vi vet att könshandeln efter en nedgång under 80-talet och i början av 90-talet återigen ökar. Vi vet också att andelen kvinnor bland prostituerade som lider av psykiska störningar ökat under senare år, liksom andelen utländska kvinnor. En stor del av de gatuprostituerade är drogmissbrukare. Det viktiga är också att slå fast att det inte handlar om kvinnors sexualitet och att samhällets budskap skall vara: Ditt kön skall ej vara till salu, och ditt kön skall ej gå att köpa. Det är den viktiga markeringen. I meddelanden på Internet får jag se att många organisationer tvärtom menar att det rör kvinnlig sexualitet och att kvinnan skall kunna leva ut denna genom prostitution, vilket jag anser vara helt fel. Det är ovanligt att män öppet talar om att de går till prostituerade. Däremot talar män oftare än kvinnor om könshandel och pornografi som något acceptabelt - underförstått att det inte handlar om deras egna döttrar eller systrar eller den egna sambon/hustrun. Lagstiftning är ett sätt för samhället att reagera. Forskning, information och uppsökande verksamhet måste fortsätta och gärna intensifieras i samband med denna nya lag. Om det finns en lag som stöd är det viktigt att det sociala arbetet också fungerar. Det räcker inte bara med repressiva insatser. Det skall finnas erbjudande om hjälp och behandlingsmöjligheter, inte enbart för de prostituerade utan även för männens behov, och finnas pengar avsatta för uppföljande verksamheter. Det bör i varje storstad finnas en verksamhet som även arbetar med köparna av sexuella tjänster. Det finns en förebild från Göteborg, en projektgrupp som kallas KAST. Det betyder Köpare av sexuella tjänster. Man har lyckats nå den här målgruppen med goda resultat. För att genomföra ytterligare verksamhet med sådan inriktning behövs det centrala pengar. För att polisens arbete skall lyckas är det också nödvändigt med samverkan med de sociala myndigheterna. Det går inte nog att understryka att det är genom samverkan som man kommer till rätta med problem. Så går jag över till argumenten mot en kriminalisering. Man säger att verksamheten går under jorden, att det då är omöjligt att nå den och att kvinnorna som sysslar med denna verksamhet blir än mer drabbade och utsatta. Men vi har fått veta att tre fjärdedelar av prostitutionen redan sker inomhus och i mer osynlig verksamhet. Det är massageinstitut, callgirl-verksamhet och eskortservice. En stor del sker således inte på gatan utan är redan i dag osynlig. Det är för att förhindra efterfrågan som jag stöder lagen, att dessa män också känner att det är olagligt och inte gör det på samma sätt som tidigare. Det är det som är markeringen som kan hjälpa. Några säger att det är en mänsklig rättighet att själv bestämma över sin kropp. Är det en mänsklig rättighet att knarka ned sig, att fara illa, att bli utnyttjad? Nej, vi måste också ha lagar som skydd för dem som är väldigt utsatta. Ett annat argument är kvinnans rättighet att själv bestämma över sin sexualitet. Många har kallat oss moralister som vill hindra människor att leva ut denna sexualitet. Men det handlar inte, som jag sade tidigare, om kvinnors sexualitet. De prostituerade som intervjuats har enstämmigt dementerat att de skulle ha något utbyte av detta slag. Det handlar om männens rätt att utan hänsyn och krav eller känslomässiga bindningar utnyttja en annan människa. Det är också viktigt att ta vissa kritiska synpunkter på allvar, så att vi får följa upp vad som händer med de prostituerade. Jag vill inte att de skall utsättas på ett grymmare sätt än i dag. Till betänkandet finns ett stort antal reservationer, och jag skall inte kommentera alla utan väljer ut några som jag vill trycka extra på. Regeringen tillkännager att en total översyn av sexualbrott gällande lagtekniska och sakliga lösningar skall göras samt en undersökning av domstolarnas straffmätning och bedömning av straffvärdet vid sexualbrott. Detta är oerhört nödvändigt, och vi stöder det. Förra våren var det en rad uppmärksammade händelser just där kvinnor blivit utnyttjade eller våldförda och där domstolarna dömde, som jag tyckte, på ett underligt sätt. Vi vill särskilt lyfta upp begreppet vanmakt. I dag står det i lagen att vanmakt är när en kvinna är medvetslös. Men det finns omständigheter där en kvinna är berusad eller drogad och ändå är vid sans, men då träder inte detta vanmaktsbegrepp i kraft. Därför kan det inte bli fråga om sexuellt utnyttjande. Skall en kvinnas nej räcka, eller måste hon göra så mycket motstånd att hon blir fysiskt misshandlad för att det skall dömas som våldtäkt? Det är dessa begrepp som måste utredas. Vi begär att det skall ske skyndsamt, under första halvåret 1999. Det är vår anmärkning. Det har varit för många fall som blivit konstigt dömda. Socialtjänstlagen skall kompletteras med en ny bestämmelse om att socialnämnden bör verka för att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld skall få stöd och hjälp att förändra sin situation. Vi tycker att ordet "bör" inte är tillräckligt förpliktande utan tycker att det skall stå "skall" i denna lag. Likaså vill vi när det gäller barn som vistas i dessa misshandelsmiljöer att det skall stå "skall". Det mer förpliktande, så att det trycks på hur viktigt detta är. När det gäller vårdgaranti vill vi att en sådan skall införas Dessa kvinnor som blir misshandlade skall inte behöva ha besvär för att få pengar till den behandling och terapeutiska vård som behövs. Vi tycker att det skall vara en självklarhet. När det gäller besöksförbud för misshandlande män finns det fem separata reservationer. Alla har det gemensamt att man vill hindra överträdelser. Samtliga är positiva till regeringens förslag om att utreda elbojan. Men man vill dessutom pröva andra metoder, som t.ex. kommunarrest, indragning av körkort, bosättningsförbud etc. Miljöpartiet tycker också att regeringen bör återkomma med ytterligare förslag. Det är en självklarhet att det är männen som skall ha restriktionerna. Kvinnorna skall inte behöva gömma sig och leva under ständig oro. Vi stöder också det förslag som regeringen kommer med om att 6,5 miljoner skall gå till fortbildning av personal inom polisen, åklagare, domstolar, socialtjänst och sjukvård. Men vi tycker att det också skall ske en utvärdering och dokumentering. Tyvärr visar erfarenheten att när så här mycket pengar skall gå till en speciell verksamhet slösas en hel del bort. Vi tycker att dessa pengar skall användas på bästa sätt. Slutligen finns det en synnerligen viktig reservation där man vill initiera forskning om och kartläggning av sambandet mellan våldspornografi och våld mot kvinnor. Det saknas belysning av det sambandet, även av hur vanlig pornografi påverkar det sexuella mönstret. Dessa frågor har inte blivit utredda, och vi vill att det skall göras ett tillkännagivande. Jag yrkar bifall till reservationerna 4, 26, 30 och Jag har några minuter över till att kommentera några inlägg från ledamöter i andra partier som har varit uppe i talarstolen. Görel Thurdin från Centern talade om könsstympning, och jag tycker att varje ord som hon sade var rätt. Skälet till att jag inte står bakom reservationen är att Barnkommittén i sitt betänkande har sagt det som Görel Thurdin säger och att det är under arbete i Regeringskansliet. Jag vill avvakta det. Men det finns ingen motsättning. Moderaterna säger att sociala problem inte löses med repressiva åtgärder, att det är skillnad på socialpolitik och kriminalpolitik. Men ibland går de ihop, och det gäller också vår syn på narkotikan. Det är samma medel vi har där. Vi vill inte att människor skall knarka ned sig och fara illa, och därför har vi kriminaliserat även innehav för eget bruk. Jag tycker att det är helt rätt. Det finns en parallell här. Det är också ett socialpolitiskt problem. När det gäller utländska kvinnor som blir "importerade" hit i ett syfte, och även de utländska kvinnor som kommer hit av andra skäl, finns det en anknytningsutredning som skall titta på detta. Jag vill också avvakta denna utredning. Sedan går jag till Folkpartiets tvekan när det gäller hur det nya lagförslaget om kvinnofridskränkning skall slå. Det är väldigt viktigt att vi följer upp det, så att straffvärdet ändå blir skäligt. Det är upp till domstolarna hur de dömer. Men visst har vi ett stort och viktigt arbete i att följa upp hur förslagen i hela detta betänkande verkligen tar sig ut i praktiken.

Fru talman! Kia Andreasson jämför narkotikamissbruk med köp av sextjänster och prostitution. Jag skulle vilja tillägga att det är en riktigt stor skillnad, Kia Andreasson. Narkotikaproblemet är mycket större och mycket mer utbrett. För den enskilda individen kan säkert båda situationerna vara allvarliga. En av orsakerna till att vi har kriminaliserat eget bruk av narkotika är, som Kia Andreasson säkert känner till, att det oftast är människor som är drogberoende som misshandlar i nära relationer - och även i andra relationer. Jag tycker att det finns en väsentlig skillnad här, Kia Andreasson. Jag måste säga att jag inte kan förstå att man skulle lösa problemet om man kriminaliserar den ena parten men inte den andra. Jag tror inte på kriminalisering av någon part. För mig är det obegripligt att man tror att man kan komma åt ett socialt problem genom att kriminalisera den ena parten.
Fru talman! Jag sade just att moderaternas argumentering är precis samma argumentering som förekommer i narkotikadebatten för en liberalisering. Man skall låta de människor som vill pröva narkotika och lättare droger göra det. Det är samma argumentering här. Man menar att det är ett socialt problem. Men det är ju kvinnorna som prostituerar sig som har sociala problem. Dem vill vi inte kriminalisera. Många av de män som köper sexuella tjänster har inga sociala problem. Det är etablerade män som både har arbete och familj som ändå utnyttjar sexuella tjänster. Det är den väsentliga skillnaden, och det är argumentet till att vi vill kriminalisera endast könsköparna.
Fru talman! Jag utgår från att Kia Andreasson inte menar att vi moderater har velat liberalisera reglerna när det gäller eget bruk av narkotika. Det är helt andra partier - lyckligtvis ännu inga i vårt land - som har stått för de tankarna. Sedan säger Kia Andreasson någonting som jag faktiskt vänder mig mot. Hon säger att en del av dem som köper sexuella tjänster inte har några sociala problem. Jag anser att det är ett socialt problem att man anser sig tvingad att köpa sexuella tjänster.
Fru talman! Jag sade inte att moderaterna vill liberalisera reglerna kring narkotika. Vi vet väl alla här i Sverige att vi är ganska eniga. Jag talade om argumentationen. Man kan likna problemen vid varandra. Det är egentligen inte så stor skillnad. Jag anser också att narkotikaproblemet är ett socialt problem, men vi använder ändå repressiva medel. Det var just det som Jeppe Johnsson sade att man inte skall göra när det gäller sociala problem. Det var här likheten eller parallellen kunde ses. Jag säger att det inte är sociala problem som ligger bakom det faktum att män köper sexuella tjänster. Det är andra saker, vilket den projektgrupp som har arbetat i Göteborg i viss mån har kunnat fastställa. Det gäller inte de problemen. Det är kvinnorna som har de sociala problemen. De prostituerade kvinnornas situation är ett socialt problem.

Fru talman! Vi inom Kristdemokraterna tycker att det här är en värdefull proposition och en värdefull lagstiftning, vilket också flera talare här har sagt. Jag skulle också vilja säga att jag tror att den är könsneutral på det sättet att de flesta män också ställer upp på tankarna bakom propositionen. Vi har en hel del reservationer. "Positiva reservationer", som det kallades tidigare, var ett bra uttryck. Jag kommer inte att yrka bifall till dem alla, utan jag inskränker mig till att redan nu yrka bifall till reservation 11 under mom. 16. Sedan skall jag göra ett särskilt yrkande. När jag gick igenom propositionen för att se hur bra den var när det gäller § 4 a om fridsbrottet fick jag mer klarhet i upplägget beträffande andra stycket. Man har en fridskränkning som är heltäckande. Ur den bryter man ett förhållande, nämligen när parterna har varit gifta med varandra eller sammanlevt under äktenskapsliknande former. Då blir det grov kvinnofridskränkning. Men det ger inte någon särskild påföljd och har ingen juridisk innebörd. Man sätter bara en annan etikett på samma brott. Det är i sig utomordentligt egendomligt. Såvitt jag vet på rak arm förekommer det inte i svensk rätt. Jag tror att man skall vara väldigt försiktig med den typen av innovationer inom straffrätten. Lagrådet har också avstyrkt propositionen i den delen rätt av. Det är inte heller så vanligt att man lägger fram ett lagförslag helt i strid med Lagrådets uppfattning. Dessutom finns det en teknisk ofullkomlighet när man som rekvisit åberopar att vederbörande skall ha bott tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden. Det är möjligen ett begrepp som man kan stå ut med inom civilrätten, men att straffrättsligt föra in ett sådant begrepp menar jag strider mot legalitetsprincipen. Jag försökte i går helt snabbt att klara ut var i lagen det står vad som menas med att sammanleva under äktenskapsliknande förhållanden. Går man över i civillagstiftningen ser man att det inte är definierat, och man hänvisas vidare. Man får gå tillbaka till förarbetena. Där står det att lagen är tillämplig när en ogift kvinna och en ogift man bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden. För att ett äktenskapsliknande samboförhållande skall föreligga krävs att kvinnan och mannen sammanlever i en inte alltför kortvarig förbindelse vari normalt ingår sexuellt samliv, gemensamt hushåll och gemensam bostad samt gemensam ekonomi eller i varje fall ett ekonomiskt samarbete. Den typen av lagstiftning tror jag inte är möjlig med tanke på den Europarätt som vi håller på att få in. Det måste stå i straffstadgandet vad det är som man åsyftar. Det är det som är innebörden av legalitetsprincipen. Det stycket är alltså grundlagsstridigt. Därför yrkar jag att det skall utgå. Jag läser här upp vad som har sagts formellt i den delen. Det gäller mom. 3 beträffande kvinnofridsbrottet.

Kristdemokraterna har som enda parti gått på Propositionsutredningens förslag om att kriminalisera bägge parter som är inblandade i prostitution. Jag är den förste att medge att detta är ett utomordentligt besvärligt område - egentligen ur alla synvinklar. Som jurist är det naturligtvis väldigt lätt att hamna i den positionen att man säger att det inte går att lagstifta om detta. Det är tekniskt sett näst intill omöjligt att hantera detta, och det är inte bra att stifta lagar som man nästan på förväg vet inte kan komma till tilllämpning. Mot detta står emellertid att prostitution som företeelse är oacceptabel. Det är ytterst fråga om att kränka människovärdet. I ett civilt utvecklat samhälle kan vi inte passivt sitta och åse den här företeelsen - en företeelse som också rent av växer, utvecklas och förvärras. Lagstiftningen har normativ kraft. Undantagsvis kan det vara ett avgörande skäl, och i det här fallet har vi kristdemokrater kommit fram till att det väger över. Prostitution skall alltså kriminaliseras. Prostitutionsutredningen, som har satt sig in i den här frågan ganska ordentligt, har också kommit fram till att man skall kriminalisera bägge parter. En utgångspunkt måste vara att vuxna myndiga människor som har full rättskapacitet också ansvarar för vad de gör - vare sig de är kvinnor eller män. Det är oerhört centralt. Vi har haft olika bakgrund här i livet, och det kan vara bekymmersamt på det ena eller andra sättet. Men med ett modernt kriminologiskt synsätt är utgångspunkten att varje människa kan ansvara för sina handlingar. Eftersom prostitutionen som företeelse, dvs. att man kommersialiserar sexualiteten, är oacceptabel och eftersom det är två parter inblandade skall bägge kriminaliseras. Det finns också ett praktiskt, handfast argument för detta som Prostitutionsutredningen åberopar, nämligen att man måste få tekniska medel för att ingripa när det gäller nyrekryteringen inom den här verksamheten. Man måste också ha medel för att polisiärt kunna gripa in i den prostitution som importeras från utlandet. Det är inte bara så att man löser detta genom att minska efterfrågan hos männen, utan man måste nog också tyvärr ingripa mot kvinnorna - men då på ett sådant sätt att det sociala vårdbehovet får ett stort utrymme. Det handlar om att komma in tvångsmässigt, men sedan måste vederbörande ges möjligheter att bli omhändertagen på ett adekvat och rimligt sätt. Därför har vi kristdemokrater landat i uppfattningen att man skall kriminalisera bägge parter. Jag tänker avstår från att utveckla kristdemokraternas tankar när det gäller betänkandet i övrigt - möjligen med ett undantag. Någonstans står det skrivet om sambandet mellan våldspornografi och våld mot kvinnor. Intuitivt känns det som att det inte kan vara möjligt att man i ett utvecklat land tillåter sig att ha den typen av aktiviteter som projiceras genom våldspornografin. I vad mån vi vetenskapligt måste belägga sambanden här kan man fundera över. Men det måste väl ändå vara värdefullt att se över de här frågorna mer konkret, och ganska snabbt. I och för sig tycker jag att man bara rätt av skulle kunna säga: Det här skall bara inte få förekomma. Men behövs det mer utredning, så gärna det. Men då skall det ske snabbt och mycket målinriktat så att vi får ett material att ta ställning till. Vi måste rensa upp på den här kanten ganska snabbt. Ytterst gäller det helt enkelt att våga stå för vissa värden. Svårare än så är det inte. Man behöver nog inte vara särskilt utvecklad för att begripa vad man inte kan stå ut med och vad man kan stå ut med. Tack, fru talman!

Herr talman! Jag har en fråga till Göran Persson. Det gäller den konflikt som har varit mellan de FN soldater som skall åka till Västsahara som minröjare och Försvarsdepartementet och regeringen ytterst. Jag har förstått att konflikten just har lösts eller att det finns ett förslag som förhoppningsvis löser saken. Jag vill fråga statsministern om det mer principiella. Sverige har ett oerhört viktigt internationellt uppdrag. Vi har lång tid vetat om att det här skall ske. Hur kan man framöver se till att det inte blir den här typen av problem på ett mycket sent stadium? Under en kort period har det sett ut som om detta skulle kunna stoppa hela det svenska deltagandet.
Herr talman! Det är sant att den akuta situationen är utklarad. Vi har hittat en lösning. Den består i att det blir ett något högre risktillägg. Kostnaden för detta täcks inom de ramar som försvaret har. På så sätt blir det deras ansvar att se till så att finansieringen finns på plats. Det olyckliga i sammanhanget är ju att regeringen dras in i näst intill en förhandling om ersättningar och att det sker offentligt och under former som inte är ägnat att väcka förtroende. Vi ser nu över regelverket för att se till så att hela frågan om ersättningar i fortsättningen sköts av försvaret.
Herr talman! Jag är naturligtvis väldigt glad att den akuta konflikten är löst. Jag ser det som oerhört väsentligt att regeringen fullföljer det här uppdraget. Efter att ha vistats bara några dagar i området har jag också viss förståelse för att de som skall åka ut anser att det behövs ett extra risktillägg. Det är en oerhört arbetsam miljö. Jag menar att det är väsentligt för framtiden att se över reglerna. Sverige har ett så starkt och gott namn internationellt, och jag hoppas att vi även framöver skall ta många fler uppdrag av den här karaktären. Då kan det inte vara så att problemen löses i sista sekunden. Det måste finnas ett regelverk för detta. De som skall åka ut måste vara klara över villkoren på ett tidigt stadium. Det höjer inte Sveriges anseende internationellt när det kommer ut att den här typen av problem inte är avklarade innan.
Herr talman! Villkoren var klara i förväg, men de ansågs ju inte goda nog. Sedan uppstod en förhandlingssituation där regeringen drogs in. Det kastar en skugga över hela missionen. Det är inte bra. Att hamna i en publik förhandlingssituation är naturligtvis ägnat att skada förtroendet. Därför kan vi inte leva med en sådan situation. Hela systemet med regeringen som part i dessa förhandlingar kommer nu att ses över. Förhoppningsvis blir det försvaret som ensamt kommer att klara ut detta i fortsättningen.
Herr talman! Jag har en fråga som gäller följderna för de näringar, livsmedelsproduktionen och turismen, som drabbades av miljökatastrofen orsakad av missgrepp i samband med tunnelbygget genom Hallandsåsen. Jag förmodar att statsministern eller miljöministern är beredd att svara. I ett tidigt skede ställde regeringen i utsikt att drabbade av miljökatastrofen skulle stå skadeslösa. Näringarna har bl.a. ansökt om vissa statliga medel avsedda för informationsverksamhet. Alla vet att Bjärehalvön är extremt beroende av turismen och inte minst av färskpotatisproduktionen, som nu är högaktuell. Dagens situation är den att riskområdena är avvecklade och några hälsorisker vid konsumtion av produkter från Bjärehalvön föreligger inte. Men oron är ändå stor för vad effekterna skall bli nu när konsumenterna skall köpa produkterna. Mot den här bakgrunden är det mycket viktigt att riktig information utgår. Berörda näringar har inte de resurser som behövs för detta. Mot den bakgrunden vill jag då ställa frågan: Varför har regeringen ännu inte gett några besked på näringarnas ansökningar? Kommer regeringen att anslå de medel som behövs, och i så fall när?
Herr talman! Det som inträffade var naturligtvis en tragedi för de boende. Skanska och Banverket garanterade att de skulle se till att de skadelidande fick ersättning. Såvitt jag har förstått har Skanska och Banverket också tagit sitt ansvar. De som har drabbats har fått ekonomisk ersättning för att göra skadorna så små som det någonsin är möjligt. Sedan har det också funnits en begäran från landshövdingen om statliga medel för informationsinsatser. Denna ansökan har återkallats eftersom samma belopp ställdes till förfogande från Skanska och Banverket. I och med att de utlovade pengarna i stället kom från Skanska och Banverket återkallade länsstyrelsen och landshövdingen ansökan till regeringen.
Herr talman! Jag känner väl till detta och den uppgift som landshövdingen fick av regeringen att utreda och ställa eventuella krav. Det har gjorts. Det är också riktigt att man har dragit tillbaka den här ansökan. Man frågar sig litet oroat varför. Trots att man just nu är inne i ett intensivt skede när det gäller skörden av färskpotatis och när turismen också startar upp, har dessa näringar ännu inte fått några besked. Jag tycker att det är en brist hos regeringen att den inte har gett de beskeden.
Herr talman! De har fått besked av landshövdingen och länsstyrelsen att det finns resurser som har utlovats av Skanska och Banverket. Jag förutsätter att de inblandade därmed också tar det ansvaret. Skanska och Banverket har ett ansvar för det som har skett. De skall också se till att de skadelidande inte drabbas ekonomiskt av detta. Sedan tycker jag att vi alla har ett ansvar för att se till att inte näringarna i Båstad blir drabbade. Vi måste alla vara med och sprida informationen om att det inte är farligt att äta mat från trakten. Detta är även i fortsättningen ett underbart turistlandskap. Vi har ett gemensamt ansvar för detta. Jag tror att Ingvar Eriksson och jag skall delta i samma arrangemang på lördag för att visa att Båstads framtid skall vara säkrad.
Herr talman! Min fråga går till utbildningsminister Carl Tham med anledning av en debatt vi hade i tisdags om de frikyrkliga teologiska högskolorna. Teologiska Högskolan i Stockholm, Örebro Missionsskola och Johannelunds Teologiska Institut har under en lång följd av år bedrivit en mycket värdefull utbildning. Nu har den breddats så att de får lov att ge teol. kand.-examen. Där går blivande präster och frikyrkliga pastorer. Där går blivande lärare och flera andra. Men av den stora satsningen på 68 000 nya platser har inte en enda tillförts dessa frikyrkliga teologiska högskolor. Jag har läst protokollet och noga tittat på vad utbildningsministern sade den 26 maj. Han sade att någon del av de 325 platser som skall beslutas om och fördelas år 2000 skall kunna utnyttjas för dessa utbildningar. Det skulle möjligen kunna vara rimligt med en viss utbyggnad. Skulle utbildningsministern vilja precisera sig? När kan skolorna räkna med en utbyggnad och i vilken storleksordning?
Herr talman! Som Tuve Skånberg helt riktigt påpekade talade vi om den här saken bara för några dagar sedan. Det är helt rätt att det har skett en mycket stor utbyggnad av den högre utbildningen. Protokollet är också helt rättvisande. Jag sade precis det som nyss lästes upp, och jag har ingenting mer att tillägga. Utbyggnaden kommer att ske, och fördelningen av platserna när det gäller år 2000 kommer att ske senare. Jag har på den punkten ingen annan information än den som jag gav häromdagen.
Herr talman! Det är inte så att jag vill klaga på möjligheten till utbyggnad. Men jag vill naturligtvis ge utbildningsministern möjlighet att underlätta för de teologiska högskolorna, som ju med hänsyn till utbildningsplatserna, de rent lokala förhållandena, lärarna, möjligheten att bo osv. behöver planera. Finns det ingen möjlighet att antyda vilken riktning det handlar om? Är det en större del av de 325 platserna, eller en mindre del?
Herr talman! Jag har inte något annat besked att ge än det jag nyss gav och det jag gav häromdagen. Det här kommer inom sinom tid, och det är inte fråga om att nu precisera detta. Det får ske i samband med en senare budgetbehandling.
Herr talman! Den här frågan tänker jag ställa till inrikesministern som är ansvarig för transporter. Som vi vet håller flera huvuden på att rulla i Tyskland på grund av transporter av radioaktivt material som har läckt. Jag har tidigare ställt frågor här i den svenska riksdagen om flygtransporter. Men nu tänker jag ta de landbaserade. Det är en hel del som kommer in i landet, både till Studsvik och ut härifrån, och som transporteras mellan kärnbränslefabriken i Västerås och de olika reaktorerna. För några år sedan tappade en bil uranhexafluorid. Det var en skandal. Vad jag förstår kontrollerar man på ABB Atom sig själv. Jag vill höra om inrikesministern tycker att det är rätt och att det räcker med det. Skall man som eget företag kontrollera sig själv?
Herr talman! Det måste vara ett missförstånd. Ansvarig för transporterna är kommunikationsministern. Gäller det övriga miljötransporter ligger det också på kommunikationsministern. Jag har icke något beredningsansvar för de frågorna.
Herr talman! Enligt uppgift skulle det vara inrikesministern. Men jag kan fortsätta därför att jag vet att Anna Lindh är inkopplad. Jag vet att folkkampanjen har varit på Miljödepartementet och frågat om just de här sakerna. Om företag gör sina egna kontroller, hur skall då myndigheter och departement veta att de är tillräckligt noggrant skötta? Hur kan man t.ex. mäta alfastrålar, där det räcker med att det är ett papper som ligger mellan innehållet och det som är utanför? Jag tycker att det är en allvarlig fråga om man låter ABB Atom kontrollera sig själv och från departement och myndigheter inte ställer höga krav. Tyskland har nu tydligen ställt upp på ett tiopunktsprogram. Sent vaknar syndaren.
Herr talman! När det gäller transporter av radioaktivt material är våra ansvariga myndigheter naturligtvis väldigt måna om att det skall ske på ett så tryggt och säkert sätt som det någonsin är möjligt. Även om man inte har kontroll över varje enskild transport har man ändå mycket tydliga regler för hur rutinerna runt transporterna skall ske, för hur transporterna skall fungera och för att alla säkerhetskrav skall vara uppfyllda. När det gäller de enskilda transporterna måste naturligtvis företagen ta ansvar för att man följer de rutiner som säkerhetsmyndigheterna har ställt upp. Jag vet att jag tidigare särskilt har tittat på transporterna när det gäller radioaktivt material. Säkerhetsmyndigheterna har där gjort specialgranskningar de senaste åren. Jag tror inte att det finns någon anledning till oro på det området. Det följs med största noggrannhet, både av de ansvariga myndigheterna och naturligtvis av företagen själva.

Herr talman! Det var mycket glädjande för Sverige att EU:s utrikesministrar i måndags kunde enas om principerna för en skärpt och mer precis uppförandekod vad gäller vapenexport från EU. Men jag tror inte att skärpningen blev så kraftig att den kommer att påverka Sverige. Vi har regler som är mycket strängare än de som gäller i så gott som alla de andra länderna. Vad vi nu gör är att vi höjer minimigränsen ganska rejält. Jag tror att skillnaden mellan våra länder kommer att minska. Möjligheten till samarbete vad gäller vapenproduktion och sådant kommer därmed också att underlättas. Det viktigaste området för svenskt vidkommande i de här förhandlingarna har varit att lyfta fram de mänskliga rättigheternas betydelse i köparlandet och att det skall vara ökad öppenhet, ökad offentlig redovisning av vad som sker i de olika ländernas vapenexport. På det sistnämnda området nådde vi tyvärr inte ända fram. Men vad gäller de mänskliga rättigheterna fick vi ett bra stöd, och det blev en mycket bättre skrivning i den nuvarande exportkoden än vad det var i den tidigare.
Herr talman! Innebär detta - vill jag fråga handelsministern - att det kan bli en ökning av vapenexporten från Sverige eftersom Sverige kanske redan tidigare uppförde sig hyggligt? När det gäller mänskliga rättigheter har jag en konkret fråga. Det gäller Pakistan. Jag har precis fått veta att man har genomfört två stycken kärnvapenprov. Det har precis kommit på nyheterna. Jag är ordförande i riksdagens MR-grupp, och vi skriver kontinuerligt brev till Pakistan när det gäller allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. Pakistan, som uppför sig mycket olämpligt och illavarslande för mänskligheten när det gäller såväl kärnvapenprovsprängningar som mänskliga rättigheter?
Herr talman! Sverige reagerade omedelbart och oerhört kraftfullt när Indien gjorde sina sprängningar. När Pakistan nu på samma sätt begår samma handling kommer det naturligtvis att ge precis samma reaktion från svensk sida. Jag kan inte tänka mig annat än att några nya affärer med Pakistan inte kan komma i fråga. Jag kan inte förstå hur den affär med Pakistan skulle se ut som vi skulle gå med på efter det att det här har skett. Vi kommer i den mån vi är absolut tvungna att göra saker som följer av kontrakt om de inte kan brytas. Men vi kommer inte att göra några nya affärer med Pakistan efter det att man har sprängt kärnladdningar.
Herr talman! I Danmark, vårt broderland i söder, håller man som bekant i dag en folkomröstning om Amsterdamfördraget. I tre av EU-länderna bedömer man det som så viktigt att förankra EU:s nya fördrag att folket får vara med och bestämma. I Sverige har som bekant riksdagen godkänt fördraget utan någon särskilt mera omfattande debatt. När det däremot gäller ett medlemskap i EMU, det tredje steget av den ekonomiska och monetära unionen, har många, inklusive statsministern, sagt att det är rimligt med en folkomröstning. Det som bekymrar många i dag är dock att vi i Sverige, trots beskedet att vi skall få folkomrösta, ändå så sakta glider mot och så till den grad anpassar oss till EMU att ett medlemskap måhända bara blir en formalitet om några år. Jag skulle vilja fråga statsministern om och i så fall på vilket sätt han är beredd att medverka till att svenska folket faktiskt får avgöra EMU-frågan. Jag menar att det vore förödande för människors tilltro till demokrati och medinflytande om vi om några år i praktiken inte skulle ha något verkligt val i fråga om
Herr talman! Vi har varit väldigt tydliga på den här punkten. Ett medlemskap i EMU skall underställas svenska folket för prövning. Det kan ske genom en folkomröstning eller i anslutning till ett riksdagsval. Jag har själv drivit den linjen hårt och tydligt, eftersom jag betraktar det här som ett av de största beslut som vi kommer att medverka i. Det är ett beslut som kommer att sluta antingen i ett nej eller i ett ja. Båda ställningstagandena är av mycket stor omfattning. Vi har i Sverige en demokratisk tradition som säger att den här typen av frågor innan vi går till beslut skall diskuteras i grunden. Vi kommer därför från regeringens sida att medverka till att en sådan diskussion startar under hösten efter riksdagsvalet. Jag hoppas att partier, folkbildningsorganisationer och även andra deltar i detta. Jag tror att det vore en utomordentligt stor tragedi för Sverige, om vårt land blev medlem utan att ha haft en diskussion eller om det utan att ha genomfört en diskussion skulle välja att stå utanför. På den punkten är det alltså kristallklart. Vi skall debattera och diskutera i lugn och ro, men det är också viktigt att vi hela tiden har ett sådant läge att vårt land, om vi vill det, också skall kunna bli medlem. Det är sant att den anpassning som Sven Bergström nämner i sin fråga till en del kan vara av teknisk art, men vi bör också öppna för att kunna säga ja, om vi vill göra det. Det omvända, att inte göra sådana anpassningar, är ju i praktiken att säga nej utan att ha fått ett folkligt utslag. Det absolut mest grundläggande är ändock att svensk ekonomi nu är i sådan ordning att vi får vara med, om vi vill, och att vi är starka nog att stå utanför, om vi väljer detta.
Herr talman! Allt det som statsministern sade lät bra, och det är lätt att instämma i det, men alla kan se att det väldigt tydligt glider i en viss riktning. Jag tror att väldigt många människor är oroliga för att anpassningen går så långt att det i praktiken om några år bara är en formalitet för oss att säga ja. Om företag, banker, försäkringsbolag, hela samhällssystemet inklusive börsen, företagsredovisningar osv. anpassar sig till detta, kan det bli väldigt svårt att säga nej. Det besked som jag är ute efter gäller därför om statsministern är beredd att medverka till att det blir ett verkligt val och inte bara en formalitet när vi går till omröstning om EMU.
Herr talman! Jag har kanske investerat mer än någon annan i just en sådan position. Jag har den övertygelsen att detta är det största beslut som jag kommer att medverka i, av samma omfattning och dignitet som medlemskapet i EU fastän av ett annat slag. Det kan få långtgående konsekvenser, långt utöver den monetära politiken. Den tradition som jag är fostrad i och den studiecirkeldemokrati som vi har i Sverige säger mig att det här är en fråga som folket skall ha tid att sätta sig in i. Under den tid när vi förbereder oss skall vi se till att vi kan gå med, om vi bestämmer oss för att gå med. Vi skall inte smygavstå genom att aktivt låta bli att ta beslut som möjliggör ett medlemskap. Man kan alltså lika gärna vända på Bergströms invändning. Om vi nu skulle försätta oss i ett läge där vi avstod från att förbereda oss, skulle det i praktiken innebära att vi inte kan säga ja, om svenska folket så småningom skulle vilja göra detta.
Värderade talman! En finess med de här frågestunderna är att man kan varva frågor av stor betydelse för landet med relativt små frågor. Jag skall ställa en fråga till handelsministern. Jag läste i en tidning i dag att en man som heter Gösta Nilsson har tillverkat fisklådor av trä i 60 år. Nu säger man att han inte får fortsätta med detta och hänvisar till att de enligt EU i fortsättningen skall vara tillverkade av plast. Det här är egentligen en bagatellfråga, men den har stort symbolvärde för svenska folket. Många retar sig på sådant här. Vi har i många år transporterat fisk i trälådor, och nu säger EU att vi inte får göra det. Jag ställer min fråga till handelsministern, eftersom jag har uppfattat att det är han som i regeringen ansvarar för frågor om fisklådor.
Herr talman! Som fisklådeminister skall jag be att få säga att det är min uppfattning att EU lägger sig i för mycket smådetaljer. Man ägnar för mycket kraft åt frågor som jag skulle vilja betrakta som strunt. Just i det här speciella fallet vet jag inte riktigt vad saken gäller. Jag skall ta reda på det, och om skadeverkningarna kan begränsas skall jag gärna göra något för det. Men låt oss, som sagt, försöka få EU att mer jobba med väsentligheter som rör människorna i deras vardag på ett positivt och konstruktivt sätt, så att EU kan bli mer populärt, uppskattat och respekterat i Sverige. Det är så EU kan bli bättre, inte genom att satsa på dyra reklamkampanjer för att informera bort EU:s impopularitet. Låt oss tillsammans göra en insats för fisklådorna, så kan det kanske också bli en insats för EU.
Värderade talman! Det är roligt att det ibland kan bli litet skratt här i kammaren, men just sådana här frågor är, precis som handelsministern säger, för många människor väldigt besvärande. Det finns notoriska EU-motståndare som önskar att vi skall presentera så mycket besvärligheter som möjligt i samband med EU. Det gäller för oss att ge dem så litet rätt som möjligt. Jag kan lämna över den här artikeln till handelsministern. Gösta Nilsson bor i Gällared. Han har 20 000 lådor i lager som handelsministern kan hjälpa honom med att sätta sprätt på. Med tanke på frågans symbolvärde är jag glad för att handelsministern svarade så som han gjorde. Det är den typen av besked som svenska folket behöver. Vi skall inte i en massa struntfrågor behöva ta hänsyn till EU. Handelsministern kan kanske också kommentera det förhållandet att det lär finnas svenska byråkrater - dock givetvis inte tillhörande regeringen - som handlägger sådana här ärenden på ett sådant sätt att de här problemen med EU förstärks. Det krävs större mod från våra svenska EU-byråkrater, eller hur?
Herr talman! Vi skall arbeta för att EU:s regler blir mer realistiska och inriktade på väsentligheter. Men jag har den ganska bestämda uppfattningen att vi på ett lojalt sätt måste tillämpa även de regler som vi ogillar, även om vi tycker att de innebär onödigt krångel och byråkrati. Det gäller inte minst på jordbruksområdet, dit fisket ju ofta förs bl.a. på grund av gemensamma stödsystem. Man har där en överdriven byråkrati, som konsumerar en alldeles för stor del av stödpengarna. Jag tycker dock inte att vi skall uppmana våra myndigheter att strunta i EU:s regler. Vi skall följa dem lojalt så länge de gäller men kan också försöka ändra dem.
Herr talman! Jag har en fråga till socialförsäkringsministern. Jag har nyligen träffat ett antal bekymrade änkor ute på Mynttorget, och eftersom vi nästan varje dag får höra från regeringen hur god vår ekonomi är för närvarande, skulle jag vilja fråga om socialförsäkringsministern är beredd att lägga fram ett förslag om att ge änkorna deras rättmätiga pension tillbaka och när vi i så fall kan vänta oss ett sådant förslag.
Herr talman! Den besparing som vi har gjort på änkepensionen innebär en inkomstprövning på folkpensionsdelen av änkepensionen. När det däremot gäller den stora delen av efterlevandepensionen, nämligen ATP-delen, har vi inte gjort några förändringar. Regeringen avser inte att göra några förändringar vad gäller folkpensionsdelen, utan den besparing som vi har gjort ligger fast.
Herr talman! Det var ett dystert besked. Jag tror att landets änkor kommer att lyssna noga på vad som här sägs. Det är faktiskt inte några rika änkor, som mina socialdemokratiska kolleger i utskottet påstår, utan det är änkor i mycket små omständigheter som har drabbats av detta. Jag vill se det här i belysning av ett annat förhållande. Vi har från fem politiska partier i tisdags tagit ett beslut om det kommande pensionssystemet. Hur i fridens namn skall vi kunna lita på att det i fortsättningen får ligga kvar, när man med ett penndrag har kunnat ändra änkornas situation?
Herr talman! Det var ju inte på något sätt med glädje utan med mycket stort svårmod som vi fick göra en besparing på änkorna på grund av den raserade ekonomi som vi fick ta över 1994. Det är skälet till de besparingar som vi har genomfört under de gångna fyra åren och som verkligen inte har varit lätta. Vi hade naturligtvis med betydligt större glädje från regeringens sida sett att vi inte hade behövt göra någon besparing på änkorna. När det gäller det nya pensionssystemet vill jag peka på att de fem politiska partierna i Genomförandegruppen kommer att ta ställning till frågan om efterlevandepensionen när dess utredningsarbete är klart. Jag är något förvånad över Gullan Lindblads fråga hur vi skall kunna lita. Det är fem politiska partier som gemensamt har kommit överens om det reformerade pensionssystemet.
Herr talman! Jag tänker följa upp frågan om Pakistan. Kärnvapen och kärnvapenhot är det absolut största hot vi har i vår värld i dag. De senaste veckorna har vi fått uppleva hur man i den absolut fattigaste delen av världen börjar testa kärnvapen. Indien började, och Pakistan följer efter. Det är två länder som Sverige ganska länge har haft vapenexport till. Jag var litet förundrad över handelsministerns svar tidigare. Min fråga är naturligtvis: Kommer regeringen att stoppa alla leveranser till Pakistan och Indien efter dessa sprängningar? Vad kommer regeringen i övrigt att göra för att agera kraftfullt mot detta? Det som handelsministern sade och som bekymrade mig extra var att det var nya exportleveranser som man inte kunde tänka sig. Jag visste inte ens att det var aktuellt att exportera vapen till Indien och Pakistan i det läge som faktiskt har varit i fråga om dessa båda länder under en ganska lång tid. Följdleveranser skulle inte gå att stoppa. Vi måste väl kunna agera även vad gäller följdleveranser utifrån att det är fråga om att rädda fred.
Herr talman! Sverige har en restriktiv politik för vapenexport till Indien och Pakistan. Under förra året exporterade vi till Pakistan för 5 miljoner kronor och till Indien för 8 miljoner kronor. Jag kan inte påstå att jag gör någonting oerhört kraftfullt om jag säger att vi skall dra ned, för det går inte att dra ned med mer än 13 miljoner även om vi skulle dra ned till noll. Vi kommer inte att gå med på att bevilja tillstånd till nya affärer. Det pågår kanske marknadsföring och förhandlingar - vad vet jag för jag har ingen klar bild över det för ögonblicket. Men mitt besked är att det som nu har skett förändrar den säkerhetspolitiska bedömningen, det förändrar vår politiska bedömning. Jag kan inte se att det finns utrymme att göra någonting annat än att säga att den här regionen inte skall ha mer svenska vapen. Men Sverige honorerar ingångna avtal. Om EU eller FN beslutar om ett embargo, skulle jag inte ha någonting emot det. Då skulle självklart allting avbrytas tvärt. Så länge det inte är fallet tänker jag fullfölja den linjen som ni i Sveriges riksdag bestämt, att ingångna avtal skall följas. Men det skall göras en mycket sträng bedömning i det enskilda fallet av vad som är nödvändigt och vad vi kan påverka. Där vi kan påverka skall vi göra det så att Indien och Pakistan förstår vad vi menar.
Herr talman! Min naturliga följdfråga blir: Kommer Sverige att agera för att EU eller FN skall upprätta ett embargo mot fortsatt vapenexport till dessa båda länder i det här läget?
Herr talman! Vid EU:s utrikesministermöte i måndags var ett av de förslag som Sverige framförde vid bordet, att EU kollektivt skulle göra på det här sättet. Nu funderar länderna på detta och kommer att träffas igen snart. Det samlade paket med åtgärder som man funderar på mot Indien utgår jag från nu också kommer att gälla Pakistan.
Herr talman! Jag är litet osäker på om jag skall ställa frågan till statsministern, skatteministern eller inrikesministern. Det handlar om hyrorna i det bostadsområde som jag själv bor i. Vi har just fått besked om att det inte kommer att bli någon hyressänkning. Det har varit en del spekulationer om det. Man skall komma ihåg att hyrorna i allmännyttan i Göteborg har ökat oerhört starkt under 90-talet i förhållande till den allmänna inkomstutvecklingen. Nu har hyresgästerna kunnat se på TV och läsa i tidningarna om att ägare av villor i attraktiva områden utanför Stockholm och Göteborg skall kunna få en skattesänkning med i storleksordningen 1 000 kr i månaden. Då skulle jag gärna vilja att någon av de tre nämnda ministrarna gav mig ett litet råd: Vad skall jag svara dem när de frågar mig hur riksdag och regering kan bedriva en så oerhört orättvis fördelningspolitik att man sänker bostadskostnaderna starkt för ägare, också rika ägare, av stora villor men inte gör någonting åt hyrorna?
Herr talman! Först och främst skulle jag vilja säga att regeringens framgångsrika ekonomiska politik som har lett till oerhört låga räntor, de lägsta på 40 år, har bidragit till att även de hyresförhandlingar som har skett under den senaste tiden rätt ofta landat på oförändrade hyresnivåer. Ibland har vi sett exempel på sänkta hyresnivåer. När det sedan gäller den åtgärd som vi har kommit överens om med Centerpartiet och som Johan Lönnroth refererade, sänkningen av fastighetsskatten, är det så att det är parterna på hyresmarknaden som skall förhandla om hyrorna. Jag har noterat att det finns ett antal allmännyttiga företag som har sagt att detta skall få genomslagskraft på hyrorna. Det tycker jag är rätt naturligt, eftersom man också motiverar förändringar uppåt på motsvarande sätt. Jag tror att det kommer att få genomslag, men det är parterna på hyresmarknaden som skall förhandla. Det hade naturligtvis varit bra om också Vänsterpartiet hade ställt upp så att vi hade fått en full effekt på krisårgångarna när detta diskuterades i bostadsutskottet. Med det förslag som ni var beredda att ansluta er till skulle endast två tredjedelar av krisårgångarna vara hjälpta, en tredjedel skulle stå utanför.
Herr talman! Jag måste medge att jag blir ganska upprörd över Jörgen Anderssons svar. Det var faktiskt Vänsterpartiet som tillsammans med regeringen gjorde upp om den större delen av budgetsaneringen. En del av detta var en höjning av fastighetsskatten. Det var inte vårt förslag. Motvilligt gick vi med på höjningen av fastighetsskatten för att klara det stora budgetunderskottet. Vi lade fram nya förslag i bostadsutskottet och på andra sätt tydligt talade om att vi är beredda att göra ansvarsfulla förändringar inom skattepolitik och bostadspolitik, så att man i första hand ser till att det kommer hyresgästerna till godo. Vi hade förslag som var billigare än de som ni nu har gjort upp med Centerpartiet om och som hade en fördelningspolitiskt långt riktigare inriktning. Sedan anklagar ni tydligen oss för att på något märkligt sätt ha tvingat er till en uppgörelse med Centerpartiet om att åstadkomma mycket stora sänkningar av skatten för de allra rikaste i det här samhället, ovanpå de stora skattesänkningar som höginkomsttagare dessutom skall få nästa år. Jag tycker att det är upprörande.
Herr talman! Faktum, Johan Lönnroth, är att ni lade fram förslag som anslöt sig till den borgerliga oppositionens förslag i bostadsutskottet och som innebar att endast två tredjedelar av krisårgångarna skulle bli hjälpta. En tredjedel skulle inte bli hjälpta vid infasningen av fastighetsskatten. Vårt förslag om att trappa av räntebidragen i långsammare takt skulle hjälpa alla krisårgångarna. Det är fakta. Ni fick också ett förslag om att göra ytterligare för krisårgångarna, men ni försatte er i en situation där ni skulle hämta hem förslagen både från den borgerliga oppositionen och från oss. Det var en helt omöjligt situation. Därför skulle ni ha valt sida, men ni hade inte förmågan att göra det.
Innan vi går vidare vill jag meddela, för den händelse kammarens ärade ledamöter inte känner till det, att systemet med följdfrågor från andra ledamöter enligt ett beslut i talmanskonferensen har upphört att existera.
Herr talman! Jag har en fråga till statsrådet Messing om något som kanske är av något mindre dignitet än EMU och fastighetsskatt men som icke desto mindre är viktigt för alla dem som nu får jobb. Det går ju bra för Sverige. Det gäller företagshälsovården och vad som händer med den framöver. Det fina i Sverige har varit att vi har haft en företagshälsovård som arbetat mycket med förebyggande arbete och skyddsingenjörer som har sett till att vi har haft en god arbetsmiljö och en god arbetsorganisation. Men min erfarenhet under de senaste åren har varit att detta har urholkats kraftigt. Vi har fått en försämring av företagshälsovården och i stora delar en förvandling till sjukstuga eller till att man snarare koncentrerar sig på undersökning av nyanställda i stället. Det har varit en utredning om detta som presenterades relativt nyligen.
Herr talman! Tyvärr är det så, Tomas Eneroth, att den här frågan har Margareta Winberg ansvar för. Jag kan den därför inte i detalj. Däremot vet jag att det är en departementspromemoria ute på remiss, och jag vet att Margareta Winberg anser att den här frågan är väldigt viktig. Vi skall bevaka den och naturligtvis se till att det skall fungera bra i framtiden. Jag tar med mig frågan till min kollega på Arbetsmarknadsdepartementet.
Herr talman! Jag har en fråga till statsministern. En av regeringens viktigaste uppgifter är att lämna bra förslag till riksdagen i form av väl genomarbetade propositioner. Det är också viktigt att förslagen kommer i utsatt tid. För ett halvår sedan frågade jag statsministern angående de många försenade propositionerna, men tyvärr måste jag återkomma i detta ärende. Det verkar inte som om regeringen har förstått vilken skadlig osäkerhet som skapas för Sveriges näringsliv när regeringen aviserar förslag som inte kommer. I den plan som Regeringskansliet gav ut i januari förutskickades att 44 propositioner skulle lämnas den 25 maj. I själva verket kom bara 17. Man måste fråga sig om det råder oenighet inom regeringen eller varför man annars väljer att riskera att minska arbetstillfällena i vårt land.
Herr talman! Det var litet svårt att förstå poängen i frågan, måste jag säga. Om det var någon särskild proposition som Fremling tänkte på kanske den i så fall skall pekas ut. Men det faktum att regeringen inte drabbar riksdagen med 44 propositioner utan i stället 17 tror jag inte påverkar sysselsättningen i svenskt näringsliv. Vi hade däremot en gång i tiden en regering som påverkade sysselsättningen. Det var den mest kompetenta som detta land någonsin skådat, för att använda den regeringschefens omdöme. Det var nog snarare handlingarnas art och inte antalet propositioner som avgjorde utfallet i näringslivet. Nu är investeringsklimatet gott. Nu är räntorna låga. Nu stiger sysselsättningen. Då kan man nog leva med att det blir litet färre propositioner från regeringen.
Herr talman! Det finns många exempel som visar att mitt resonemang inte bara är teoretiskt. Jag kan nämna ett. Regeringen avsåg att lägga fram ett förslag den 25 maj om bemanningskostnader inom sjöfarten. Förslaget har inte kommit, och Sverige riskerar att förlora många sjöfartsjobb. Riksdagens kammarkansli har presenterat siffror som visar att regeringen har blivit allt sämre på att följa sina egna tidsplaner. Antalet propositioner som planerades men inte alls lämnades under hösten 1995, hösten 1996 och hösten 1997 var 12, 23 respektive 34. Antalet propositioner som faktiskt lämnades i tid var 61, 35 respektive 23. Båda kurvorna pekar således kraftigt åt fel håll. Jag vidhåller att denna osäkerhet ger negativa signaler till näringslivet. Dessutom skapas svårigheter för myndigheter som skall skriva föreskrifter. Konkurrensen blir bristfällig och färre jobb skapas i Sverige än om regeringen kunde planera bättre.
Herr talman! Jag tror att svenskt näringsliv ser att det just nu går litet lättare. Det kan man nog notera om man tittar på detaljhandeln, och man kan se det i antalet nya jobb. Man kan se det i den fantastiska investering som GM gjorde - apropå diskussionen om investeringsklimatet här i kammaren för några månader sedan. Man kan se det på att vi har lägre ränta än danskar och norrmän och att vi snart är ifatt tyskarna. Allt detta är vad företagsklimat handlar om. Om sedan en och annan proposition inte lämnas i tid skall vi rätta till det. Det skall vi inte nonchalera. Men jag undrar, Lennart Fremling, om inte detta sätt att dra våldsamma växlar på just det faktum att propositioner kommer för sent är ett uttryck för att det trots allt står ganska bra till i Sverige, när man får använda det som exempel på att företagsklimatet är dåligt. Vi skall inte bara lägga fram propositioner i tid i fortsättningen. Jag hoppas också att vi skall bibehålla den typ av politik som nu har gett jobb och framtidstro i landet igen.
Herr talman! Enligt ett TT-referat häromdagen yttrade statsminister Göran Persson bl.a. följande: Bildts utspel att ta bort hela fastighetsskatten, insikten om att vi är en minoritetsregering och den våldsamt uppskruvade atmosfären var anledningen till den här kompromissen. Kompromissen var den som avsåg att sänka fastighetsskatten från 1,7 % till 1,5 %, och Göran Persson ansåg sig vilja undvika en auktion på ytterligare sänkningar. Insikten om att Socialdemokraterna har en minoritetsregering är i och för sig bra om än kanske något sent påkommen. I en ganska uppskruvad atmosfär kan man dessutom säga, herr talman, att Moderaterna med Bildt i spetsen och andra partier bl.a. har krävt en verklig vårdgaranti tillbaka och lägre inkomstskatter för låg och medelinkomsttagare, och således inte bara som Socialdemokraterna vill sänkt skatt för utländska experter och sänkt förmögenhetsskatt för inhemska miljardärer. Min fråga är nu: Är statsministern, för att om möjligt återvinna några förlorade socialdemokratiska röster detta valår, inte villig att söka tillmötesgå några av dessa oppositionens och opinionens krav?
Herr talman! Henrik Järrel är en av våra bästa valarbetare, och det har jag tyckt länge. Om han fick hålla på här i kammaren och räkna upp allting som Moderaterna föreslår skulle man snart sluta i det totala budgetmoraset. Här var det lägre inkomstskatt, mer pengar till vården och lägre fastighetsskatt. Visst kan man lova det, om man inte tror att man skall få regera. Men gör man regeringspolitik av det, Henrik Järrel, hamnar man omedelbart i stigande inflation, högre räntor, konkurser och förlorade jobb. Det är vi ur nu i Sverige. Vi tänker faktiskt från regeringens sida hålla fast vid den hårda politiken, eftersom vi vet att det bäst gagnar vanligt folk. Att Högern aldrig har haft några svårigheter med att köra sönder offentliga finanser vet vi. Ni har alltid varit motståndare till den offentliga sektorn och välfärdspolitiken. Men när det gäller att stå här i kammaren och försöka slå blå dunster i ögonen på någon att detta skulle vara en politik som kan samla en majoritet, vet Henrik Järrel att om man frågar i valmanskåren är Högern isolerad. Möjligen kan den locka Folkpartiet och Kristdemokraterna att ställa upp här i kammaren, och det tycker jag är trist.
Herr talman! Det är faktiskt Göran Persson som slår röda dunster i folkets öron genom att påstå att vi har fått fler jobb. Vi hade färre jobb år 1997 än vad vi någonsin har haft i det här landet. Vi har en för låg tillväxt. Vi har en för liten skattebas därför att människor inte i tillräcklig grad är i sysselsättning för att kunna betala skatter. Det vet Göran Persson lika bra som jag. Min första fråga var mer motiverad av de reträtter som den socialdemokratiska regeringen under Göran Perssons minoritetsledning har tvingats till och förmodligen kommer att tvingas till innan vi har sett valdagen randas.
Herr talman! Jag hoppas att kammaren noterade att det var 1997 års sysselsättningssiffror som Henrik Järrel använde. Utifrån dem kanske han kan få stöd för sin synpunkt. Men det är 1998 nu, Järrel. Det är ett nytt år, och utvecklingen går snabbt åt rätt håll. Mot bakgrund av de aktuella siffrorna, den situation som vi just nu upplever, håller inte Järrels resonemang. Visst har vi gjort reträtter. Det har vi gjort. Från 500 % ränta till 5 % - det var ingen dålig reträtt, Henrik Järrel. Det var ingen dålig reträtt för dem med lån på villor, för dem som hade småföretag och för dem som planerade att göra investeringar. Visst har vi gjort reträtter, från 10 % arbetslöshet till under 6 %. Det var ingen dålig reträtt för dem som ville ha ett jobb. Visst har vi gjort reträtter, från hög inflation till låg. Visst har vi gjort reträtter, från 240 miljarder kronor i budgetunderskott till ett överskott på gott och väl 10-20 miljarder. Så kan jag fortsätta att räkna upp de socialdemokratiska reträtterna, och folk kommer att begripa att det handlar om att inte retirera från välfärdssamhället utan att hävda grunderna för en gemensam trygg sektor för alla de människor som vet att om vi inte håller ihop blir det de svagaste som kommer i kläm. Där står striden. Från detta retirerar vi inte, Henrik Järrel. På andra sidan står ni i högern relativt ensamma.

Herr talman! Jag skall gärna svara på den mer allmänna frågan. Frågan om regler för a-kassa ligger däremot inte inom mitt ansvarsområde utan hör till arbetsmarknadsministerns. Allmänt sett har studenter här i landet aldrig fått studiemedel under sommaren, utan i allmänhet har de flesta studenter tagit jobb under sommaren. Genom den lyckosamma utveckling som vi nu kan se på arbetsmarknaden är det i dag oerhört mycket lättare att få jobb än vad det var förra året och ännu mycket lättare än året innan. Studenterna har alltså nu lättare att få sommarjobb, och det har alltid varit den väsentligaste försörjningen för studenter under sommarmånaderna. Så förblir det också. Det är klart att det i vissa fall kan finnas svårigheter. Det är jag helt på det klara med. I de allra mest trängande fallen kan det naturligtvis bli fråga om socialbidrag, men det gäller ju inte för det absoluta flertalet av de studerande, som alltså har möjlighet att skaffa sig jobb eller har andra möjligheter till försörjning under sommarmånaderna.

Herr talman! Självfallet har vi nu en ny situation genom att fler äldre har börjat studera, inte minst inom ramen för kunskapslyftet. Men de som går i kunskapslyftet och fortsätter studera där får ju behålla sin a-kassa - hela systemet är ju konstruerat på det sättet. Detta är den stora satsning som regeringen har gjort för att möjliggöra för arbetslösa att skaffa sig en bättre utbildning, i första hand en gymnasiekompetens. Genom beslutet att också ge utbildningsbidrag för år två säkerställes möjligheterna för dessa arbetslösa att gå vidare med sina studier, och försörjningen för dem under sommaren är redan från början klar. Det finns naturligtvis även andra individer som studerar på högskolan och för vilka det kan uppstå svårigheter. Men som sagt, i de allra flesta fall finns möjligheten att få jobb. I de fall där det visar sig mycket svårt blir det naturligtvis ytterst fråga om socialbidrag.
Herr talman! Jag önskar ställa min fråga till miljöminister Anna Lindh. I den nya Länsstyrelsen i Västra Götaland är vi ansvariga för miljöplanering och kartering av miljöproblem. Vi arbetar mycket med vattenfrågorna i västerhavet. Vi har mycket bekymmer med vikar och fjordar, och det kommer också en del från Norge som är bekymmersamt. Miljöministern känner säkert situationen. Det överskuggande problemet är att vi inte tycker att vi har ett riktigt starkt nationellt intresse kring västerhavet. Väldigt mycket kraft har gått åt till Östersjön. Jag har ingen kritik mot det på något sätt, men vi känner att vi också behöver mer uppmärksamhet på västerhavet.
Herr talman! Jag har försökt sätta mig in i både problemen och möjligheterna när det gäller västerhavet med syfte även att få uppmärksamhet på västerhavets speciella problem. Jag har tidigare under våren besökt aktuella platser. Jag kommer också i början på augusti att ha en speciell träff med länsstyrelsen för att tillsammans med dem gå igenom situationen och vad man kan göra åt de problem som finns. I det här fallet är det också bra att påminna om att vi tack vare det förbättrade ekonomiska läget har möjlighet att öka de ekonomiska resurserna dels till övervakning, dels till länsstyrelsernas miljötillsyn. Därför var det för mig och, förutsätter jag, också för andra väldigt glädjande att jag kunde föreslå en rejäl ökning av anslagen både till miljöövervakning och till tillsyn, som naturligtvis kommer länsstyrelsen till del.
Herr talman! Statsministern har ett stort personligt engagemang i Östersjöområdet, och det uppskattar vi. Skulle vi möjligen kunna få miljöministerns uppmärksamhet på västerhavet för att få litet balans i regeringen, skulle vi uppskatta det väldigt mycket.
Herr talman! Jag tror inte att vi skall ställa västerhavet och Östersjön mot varandra, men jag garanterar att jag kommer att fortsätta att engagera mig även i västerhavet.

Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till statsrådet Östros. Vi pratar om krångel och dumma regler i EU, men vi är ju inte heller i Sverige befriade från sådana, utan det finns också dumma inhemska regler. I början av det här året aviserade regeringen att man skulle lägga fram en proposition som handlade om förenklade skatteregler för småföretagare och enskilda näringsidkare. Nu undrar jag: Varför kom inte denna proposition?
Herr talman! Låt mig börja med att hålla med Isa Halvarsson om att det även i Sverige finns regler som behöver förenklas. Det är ett arbete som måste pågå brett och kontinuerligt. Under våren har regeringen på en rad punkter lagt fram förslag om förenklingar. För småföretagens del har det inte minst handlat om hela det pensionsavdragssystem som har varit mycket komplicerat och i vilket det har funnits stora osäkerheter. Regeringen har nu lagt fram en proposition som förenklar och gör det mer likformigt och rättvist mellan olika företagare. Vi har också samlat ett antal förenklingsförslag som fanns i vårpropositionen. Förbättringar av skattekontot är ett sådant. Där finns också förslaget om förenklingar för enskilda näringsidkare. Det utredningsarbete som pågår riktar nu in sig på de allra minsta företagen. Utredarens frågeställning, som under våren också har getts i ett tilläggsdirektiv, är: Går det att radikalt förenkla reglerna inte bara på skattesidan utan också på redovisningssidan för de minsta företagen? Dessa befinner sig ju ofta i servicesektorn, som är en expanderande sektor i framtiden. Jag förväntar mig att denna utredning inom kort kommer att kunna lägga fram förslag om väsentliga förenklingar för de minsta företagen.
Herr talman! Det har här och tidigare talats om att det är tryck i olika frågor. Det är faktiskt ett väldigt tryck i de här frågorna om förenklad redovisning och förenklade deklarationer för just de mindre och enskilda näringsidkarna. Därför var det synd att inte regeringen orkade komma fram med en proposition i vår tillsammans med alla de andra som har kommit i veckan.
Herr talman! Att just den särskilda propositionen inte lades fram innebär inte att förslagen inte har lagts fram till riksdagen. Dem har ni fått i form av vårproposition och särpropositioner. De har handlat om det som jag beskrev. Det är dock viktigt att vi fortsätter arbetet för att göra livet enklare för de enskilda näringsidkarna. I dag har enskilda näringsidkare ganska komplicerade regler inte minst av en orsak: Under den förra mandatperioden lade den dåvarande regeringen fram ett förslag som syftade till att göra reglerna för enskilda näringsidkare så lika aktiebolagens som möjligt. Man fick ett antal möjligheter till periodiseringar och annat som gjorde systemet väldigt krångligt. Nu har detta varit i kraft under några år, och det är dags att utvärdera det för att se om det verkligen var nödvändigt att gå så långt som att skapa dessa krångliga möjligheter som de flesta inte kan använda sig av. Detta tittar utredningen på. Jag hoppas att vi kan samarbeta med Folkpartiet om att förenkla det här regelsystemet. Det skall också vara stabila regelverk, som vi kan komma överens om över blockgränserna i riksdagen, så att de håller under lång tid.
Tack! Därmed är frågestunden avslutad. Jag tackar regeringens ledamöter för att de har velat komma hit och svara på kammarens frågor.

Herr talman! Rolf Åbjörnsson och kristdemokraterna har en reservation där de anser att man bör kriminalisera både den prostituerade och kunden. Ser då inte kristdemokraterna skillnaden mellan situationerna för den prostituerade och för könsköparen? Det är ganska naturligt, när man diskuterar kriminalisering och vad som skall anses vara brottsligt, att man också ser på brottsofferfrågan och vem som är offret. I fråga om kristdemokraternas förslag att kriminalisera de prostituerade, och utifrån den diskussionen som har förts om den sociala situationen, är det åtminstone Vänsterpartiets uppfattning att även den prostituerade är ett offer och är den som är utnyttjad i prostitutionen. Hur ser kristdemokraterna på denna fråga? Kristdemokraterna driver i vanliga fall frågorna om brottsoffer och deras skydd i samhället väldigt starkt. Just när det gäller prostitutionen gör man dock ingen definition eller någon skillnad på vem som utövar förtrycket och vem som egentligen är offer i den här relationen.
Herr talman! Det är riktigt att det finns anledning att se en skillnad här. Det tar sig i vårt förslag uttryck på följande sätt: Dels vill vi inte införa den här lagstiftningen förrän man har byggt upp en bra rehabiliteringsmöjlighet, dels ser vi kriminaliseringen när det gäller kvinnorna i första hand som en möjlighet att låta dem underkasta sig någon form av social omvårdnad. Vi vill inte stå helt passiva utan redskap att gripa in i den här situationen. Stockholmspolisens prostitutionsgrupp har varit positiv till Prostitutionsutredningens förslag, och det gäller även Kvinnoforum. Det är alltså inte så att de som arbetar fysiskt med detta ställer sig avvisande till denna form av redskap att gripa in. Vi vill alltså inte att man skall gripa in i straffande mening utan som ett uttryck för ett engagemang.
Herr talman! Menar då kristdemokraterna att man egentligen skulle ha en skillnad på kriminaliseringen så att det just i fråga om kvinnorna är vård och behandling som gäller? Vilka insatser skall man i så fall göra med könsköparna? Skall man inte se det som kriminellt? Det här är två olika aspekter på prostitutionen, två olika roller. Om man bara använder kriminaliseringen som ett instrument för att kvinnorna skall få vård, vad är den då för instrument när det gäller männens roll i det hela?
Herr talman! Det finns olika påföljder inom kriminalpolitiken. Vi vet att det slår olika i enskilda fall. Det döms inte alltid till samma påföljd för ett visst brott. Om de sociala skälen slår över kan det vara en mer adekvat reaktion att döma till den typen av åtgärder. För männen är säkert den allmänpreventiva effekten bättre om det finns en rent repressiv påföljd. Det kan finnas olika uppfattning om vilken reaktion samhället skall ha i förhållande till olika aktörer.
Herr talman! För mig är detta särskilda yrkande som Rolf Åbjörnsson lagt fram förvirrande. Han läser högt ur civilrättslig lagstiftning. Man kan först få intrycket att det hela bara är ett lagtekniskt problem. Men i yrkandet framgår att hela andra stycket skall utgå. Det är precis det stycket där grov kvinnofridskränkning är beskrivet och som anges i den nya lagen. Jag hörde inte Rolf Åbjörnsson ge någon innehållslig motivering till ändringen. Det blir en väldig ändring om det stycket utgår. Kan Rolf Åbjörnsson ge mig en motivering till varför hela andra stycket skall strykas? Vad är skälet? Är det ett för stort ingrepp i äktenskapet? Vad går ändringen ut på?
Herr talman! De gärningar vi vill bestraffa täcks in av första stycket. Andra stycket har ingen självständig betydelse. Det är det som är problemet. Lagrådet säger också att det inte finns något skäl för andra stycket. Det har inget innehåll, annat än att sätta en särskild etikett på när aktörerna har varit gifta. Då heter det grov kvinnofridskränkning. Det har ingen substans. Jag håller med om att i den meningen är det förvirrande.
Herr talman! Jag har sett det som bra att göra en distinktion på nära relationer mellan syskon och barn och relationen med den man sammanlever med. Det är just kvinnan som sammanbor under äktenskapsliknande former som utsätts för kränkningarna under lång tid, och det skall man ta hänsyn till vid dömandet.
Herr talman! Detta täcks av första stycket - det behöver vi inte disputera om här. De kommer att dömas lika hårt där. Men där behövs inte den särskilda etiketten. Det är möjligt att det hade varit riktigare - och som Folkpartiet var inne på - att satsa på en renodlad kvinnoparagraf och inte ha haft det vida, närstående begreppet. Man får klara ut vad man är ute efter. Som paragrafen nu är utformad är andra stycket totalt utan innehåll.

Herr talman! Vi kan aldrig acceptera våld och övergrepp. Genom kvinnoforskningen står det klart att våld mot kvinnor inte kan förklaras på samma sätt som annan våldsbrottslighet. Detta våld har ett nära samband med frågor om kvinnors och mäns olika roller i samhället och bristande jämställdhet. Därför måste problemen analyseras och angripas utifrån ett könsperspektiv. Det krävs ökad medvetenhet om de maktförhållanden som råder i samhället. Detta har uppmärksammats i socialdemokratiska motioner. Redan i januari 1993 väckte Sigrid Bolkéus och jag en motion om inrättandet av en kvinnovåldskommission. Vi blev hörsammade. Det är därför med stor glädje vi nu får ta ställning till åtgärder för att motverka våld mot kvinnor och prostitution. Insatserna har fått en sådan utformning att de innebär ett engagemang från hela samhällets sida. Genom att öka myndigheternas ansvar att utveckla sin verksamhet kommer kunskaperna att öka kring företeelser som rör våld mot kvinnor. Dessutom har betydande resurser, 41 miljoner kronor, avsatts för att intentionerna verkligen skall få genomslag i det praktiska arbetet. Det kommer att ge goda möjligheter att förbättra situationen för de kvinnor som utsätts för övergrepp och våld och öka tryggheten i samhället. Då män utsätter kvinnor i nära relationer för våld tar det sig uttryck i ett beteende där våldet gradvis blir ett normalt inslag i vardagen. Det gör misshandeln till en process med djupgående konsekvenser för båda parter i relationen. Det framgår tydligt att det många gånger inte är de enskilda handlingarna i sig som utgör kvinnans utsatta situation, utan främst den press och den systematiska kränkning hon ständigt utsätts för. De upprepade handlingarna är ett led att allvarligt skada kvinnans självkänsla och systematiskt kränka hennes integritet. Därför införs ett nytt brott i brottsbalken, grov kvinnofridskränkning, för att även lindrigare straffbara brott som ingår i en sådan process skall kunna bedömas allvarligt. Jag vill yrka avslag på det särskilda yrkande som Åbjörnsson har lagt fram. Det är oerhört viktigt att vi har en konstruktion där vi kan se att man bedömer våld mot kvinnor på ett särskilt sätt och att det blir ett starkt straffvärde. En liknande regel införs när det gäller brott mot närstående barn och andra närstående personer - grov fridskränkning. Kvinnovåldskommissionen förde också fram förslag om att ta in andra inte straffbara handlingar i ett sådant brott. Var och en måste i förväg kunna bedöma vad som är straffbart. Därför ingår endast redan straffbara handlingar. Sedan 1983, då den senaste översynen av sexualbrottslagstiftningen gjordes, har det skett en rad förändringar och förtydliganden av lagstiftningen för att förstärka skyddet för barn och markera allvaret av sexualbrott mot barn. Trots detta är det inte tillräckligt. Det behövs ytterligare förändringar. Dessutom har en rad uppmärksammade domar i sexualbrottsmål gett upphov till frågor om den nuvarande lagstiftningen verkligen ger det skydd som var ämnat. Därför ser vi med tillfredsställelse på att regeringen tillsätter en sexualbrottsutredning för att se över hela lagstiftningen. När det gäller våldtäktsbrott finns det behov av att belysa frågan om att fokusera mer på samtycke i stället för våld. Det är angeläget att få en systematisk och heltäckande lagstiftning. Även om vi önskar att det skall ske skyndsamt, måste det hela få ta den tid det tar. Det är inte meningsfullt att i en reservation sätta en tidsgräns för när ett förslag skall presenteras. Redan nu föreslås att våldtäktsbegreppet skall utvidgas så att det även omfattar annan allvarlig sexuell kränkning som kan jämföras med påtvingat samlag. Det föreslås också att det skall vara straffbart att underlåta att anmäla eller på annat sätt avslöja sexualbrott. Jag välkomnar ändringarna i lagstiftningen gällande kvinnlig omskärelse. Nu benämns den med sitt rätta namn, dvs. könsstympning. Det är ett ingrepp som förstör väsentliga kroppsdelar och ger bestående skador med fysiskt och psykiskt lidande. Sådana ingrepp är oförenliga med vår syn på individens rätt till kroppslig integritet och kvinnans rätt att bestämma över sig själv. Det motiverar en straffskärpning. Även förberedelse, stämpling och underlåtenhet att avslöja brott blir straffbart. Sverige har ratificerat barnkonventionen och det förpliktar, både nationellt och internationellt att vidta åtgärder för att förebygga och för att utveckla metoder för omhändertagande och en god behandling. Från Centern krävs det att principen om dubbel straffbarhet skall slopas inom detta område. Barnkommittén har tagit upp frågan och det betänkandet är under beredning, så vi får avvakta resultatet av denna. Herr talman! Prostitutionen utgör ett samhällsproblem även om den är förhållandevis liten i vårt land jämfört med andra länder. Det kan bero på att vi har haft en annan inställning till prostitution och på att de stora städerna genom olika projekt har gjort stora insatser för att motverka prostitution. Man har också gett stöd och hjälp åt de prostituerade. Arbetet har varit framgångsrikt när det har gällt att förhindra nyrekrytering av underåriga till prostitution. Men dessvärre har detta inte varit tillräckligt för att utrota prostitutionen. Diskussionen om en kriminalisering har också varit intensiv under mer än 20 år. Både 1977 och 1993 års prostitutionsutredningar har övervägt frågan om en kriminalisering. Kvinnoorganisationer av olika slag har drivit på, diskuterat och argumenterat för att få till stånd en kriminalisering av könsköparna. Många inom polis och socialtjänst, som har arbetat länge med prostituerade och som tveklöst har den bästa kunskapen om prostituerades livsvillkor och om prostitutionens skadeverkningar, har kommit fram till att det krävs en kriminalisering för att man effektivt skall kunna motarbeta könshandeln. I ett jämställt samhälle är det inte godtagbart att någon utnyttjar någon annan för sina egna behov. De prostituerade befinner sig ofta i en utsatt situation. De utsätts för hot och misshandel, och en icke obetydlig koppleriverksamhet kretsar kring prostitutionen. Många finansierar sitt missbruk genom prostitution. För andra är prostitutionen en inkörsport till ett drogberoende. Precis som Folkpartiet och Moderaterna anför i reservation nr 10 finns det skäl för en kriminalisering av kunderna, men man stannar dock för att så inte skall ske. Det är förvånande att Folkpartiet har intagit denna ståndpunkt. Folkpartisterna vill ju gärna framstå som att det är de som driver jämställdhetsfrågorna. Argumenten att prostitutionen kan gå under jorden och att det kan vara svårt att bevisa att det har begåtts brott är inte så starka att det vore rimligt att motsätta sig ett förbud mot köp av sexuella tjänster. I reservationen lyfts fram att det behövs sociala insatser, och det ena utesluter inte det andra. Ett förbud kompletterar övriga insatser. Det kan inte nog betonas att de sociala insatserna kommer att vara väl så viktiga framöver. Då är det angeläget att kommunerna har resurser för att kunna bedriva sådan verksamhet. Moderaterna, som här starkt betonar sociala insatser, säger nej till ökade statsbidrag till kommunerna. Den politiken gynnar definitivt inte de sociala insatserna. Dessutom avsätts nu pengar till mansjourer och andra frivilliga organisationer för att de skall arbeta med dessa frågor. En kriminalisering av köp av sexuella tjänster är ett klart avståndstagande från samhällets sida. Det kommer också att påverka attityderna i samhället. Många könsköpare kommer troligen att avhålla sig från att köpa sådana tjänster av rädsla för att bli föremål för utredning och hamna i polisens register. Troligen kommer också seriösa företag att dra sig för att erbjuda s.k. eskortservice - något som är kriminellt - till sina kunder. Minskas efterfrågan blir det också större möjligheter att övriga insatser lyckas. En lagstiftning gör det lättare för polisen att ingripa när man vet att det förekommer prostitution. Genom att det avsätts 10 miljoner kronor extra för polisens utrednings och spaningsarbete får det också en prioritet. Det är positivt att Socialstyrelsen får i uppdrag att följa prostitutionens utveckling och även följa den internationella utvecklingen av hur handel med kvinnor inverkar på svenska förhållanden. I uppdraget ingår också att utveckla metoder, samordna och förmedla sociala insatser när det gäller kvinnor som utsätts för våld. Kravet på ett nationellt kompetenscenter kan anses tillgodosett i och med detta uppdrag. De stora städerna Stockholm, Göteborg och Malmö har alltsedan 70-talet arbetat med olika prostitutionsprojekt, även i sin reguljära sociala verksamhet. Man har goda erfarenheter av praktiskt arbete och samverkan mellan myndigheter. Man kan naturligtvis också utveckla detta framöver. I socialtjänstlagen införs en ny bestämmelse om att socialnämnden bör verka för att de kvinnor som är eller har varit utsatta för våld och andra övergrepp i hemmet får stöd och hjälp att förändra sin situation. Detta markerar vikten av de sociala insatserna. De uppdrag som myndigheter har fått på central och regional nivå för att förebygga våldsbrott mot kvinnor och utarbeta åtgärdsprogram eller policydokument för sitt arbete kommer att innebära ett bättre bemötande mot utsatta kvinnor. Inte minst polisens och åklagarnas speciella uppdrag att inventera försöksprojekt och att utveckla metoder för sitt arbete kommer att göra att man på ett bättre sätt kan ta hand om kvinnor. Detta får en stor betydelse för utredningar och för att förebygga våld. Genom att uppmärksamma jämställdhetsfrågorna och frågor kring våld mot kvinnor i grundutbildningar framöver och se till att kompetensen ökar inom olika yrkesområden får man en bra utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Det är synnerligen angeläget att män som begår vålds och sexualbrott får möjlighet att bearbeta sina problem. Det gäller att förhindra att män som begår övergrepp mot kvinnor återfaller i liknande brottslighet. Kriminalvården har sedan lång tid tillbaka byggt ut olika påverkans och behandlingsprogram. Det är värdefullt att det sker en ordentlig utvärdering av dessa. Jeppe Johnsson anförde här att det skulle bero på brist på resurser att kriminalvården inte har byggt upp dessa behandlingsprogram tillräckligt. Detta är direkt felaktigt. Kriminalvården har de resurser som behövs för att klara av att ha ett bra innehåll i sin verksamhet. Kriminalvården har också tillsammans med Socialstyrelsen fått i uppdrag att kartlägga metoder och behovet av en utbyggnad av ytterligare behandlingsresurser. Detta kommer också att innebära att man får en ökad kunskap om orsakerna till mäns våld mot kvinnor. Jag vill slutligen också säga några ord om besöksförbudet. Detta har utvärderats av BRÅ och nu senaste av Brottsofferutredningen. Mycket tyder på att lagstiftningen fungerar i enlighet med dess syfte och tillgodoser behovet av skydd. Målet är att ytterligare stärka skyddet för kvinnor. Det är då angeläget att fokusera mera på att begränsa mannens rörlighet i stället för på kvinnans. Därför skall man utveckla en förstudie till det förslag som Kvinnovåldskommissionen har lagt fram om att man skall införa elektronisk övervakning för dem som döms till besöksförbud. Det är av största vikt att en sådan åtgärd skall införas om det är praktiskt möjligt, att tekniken fungerar och att det ger en reell möjlighet för polis eller övervakare att ingripa vid en överträdelse. Det får på inget sätt ge kvinnorna en falsk trygghet. Herr talman! Jag yrkar bifall till justitieutskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Jag tror att detta blir en bra lagstiftning och att den kommer att vara avskräckande. Jag förmodar att Jeppe Johnsson också har inställningen att genom att vi instiftar en lag avhåller sig människor från att begå brott. I alla fall hävdar Jeppe Johnsson detta i andra sammanhang. Sedan är det då frågan om man skall kriminalisera bägge parter. Genom den utsatta situation som kvinnorna befinner sig i är det inte lämpligt att kriminalisera kvinnan i detta sammanhang. Det är oerhört viktigt att man bistår med olika stöd och sociala insatser. Även om man kriminaliserar könsköparna är det naturligtvis viktigt att också de bistås med sociala insatser. Man har därför avsatt särskilda medel till mansjourer och frivilliga organisationer för att kunna ge hjälp och stöd.